Fru talman! I detta betänkande från justitieutskottet behandlas förutom ett regeringsförslag ett antal motioner om vapenlagen och dess tillämpning. Då det gäller motionerna om en förenklad handläggning av vapenärenden förhåller det sig så att det nu skall företas en översyn för att undersöka om hanteringen av vapenärenden kan förenklas. Detta är alldeles utmärkt. Man får väl ha den förhoppningen att denna översyn sker snabbt. Här finns ju möjlighet att flytta över polisiära resurser till mer angelägna arbetsuppgifter. Jag utgår som sagt ifrån att denna översyn kommer att genomföras snabbt. Tips om vad som kan förenklas och tas bort i handläggningen kan säkert fås hos jägarna och deras organisationer. I betänkandet behandlas också en motion om de s.k. salongsgevären. Det är också en motion som jag är skyldig till. Det är inte den första motion jag skrivit om det här problemet. Jag undrar om det blir den sista, eftersom utskottet tydligen förutser att rikspolisstyrelsen kommer att ändra sina föreskrifter och allmänna råd i den riktning som jag anser vara önskvärd. Efter att ha sysslat med den här frågan i många år och även sett otaliga exempel på hur polismyndigheterna har handlagt dessa ärenden, har jag litet svårt att tro på en väsentlig ändring på det här området. Men jag skall självfallet inte fälla någon dom i förväg. Jag får avvakta och se vad som nu kommer att ske. Om det blir en ändring till det bättre, kommer detta att noteras med tillfredsställelse av många. Fru talman! Jag vill ändå ta tillfället i akt för att få följande fört till protokollet. Vad jag berört i min motion är att det finns ett vapen, ett kulgevär, med samma kaliber men med två benämningar, en äldre och en nyare benämning. Enligt den äldre benämningen kallas geväret salongsgevär, enligt den nyare jaktstudsare. Om en person som innehar ett sådant salongsgevär dör, så är det omöjligt för den som ärver geväret att i dag få licens för detta. Den som ärvt eller vill förvärva ett sådant gevär får välja mellan att polismyndigheterna hämtar geväret och lämnar 10—20 kr. i ersättning för vapnet, eller att vapnet förstörs och man får behålla det, sedan man betalat licensavgift, för att hänga skrotet på väggen. Därefter kan man gå till polismyndigheten och få licens för ett likadant vapen, som då kallas för jaktstudsare och som kostar mellan 2 000 och 5 000 kr. Nu säger utskottet att dessa s.k. salongsgevär inte sällan har undermålig precision och bristfällig mekanism. För det första begriper jag inte vad utskottet menar med undermålig precision, men det kan kanske någon från utskottet förklara. För det andra, och detta är viktigt i sammanhanget, görs för närvarande ingen bedömning av om vapnet är undermåligt eller inte. Avslag på ansökan om förvärv är på förhand givet. Det är att märka att dessa gevär inte är jaktvapen eller brukas som sådana. De är inplacerade i klass 4 och torde nästan uteslutande användas till övningsskytte på grund av att ammunitionen är mycket billig. Det behövs ingen ändring i vapenlagen för att ändra på det rådande förhållandet. Det räcker, som utskottet förutser, med en ändring i föreskrifterna. Jag har inget yrkande, men jag kommer att avvakta vad som händer. Självfallet återkommer jag i ärendet, om jag anser det vara nödvändigt.

Fru talman! I justitieutskottets betänkande nr 1 behandlas olika frågor med anknytning till vapenlagstiftningen. Det gäller dels ett regeringsförslag om ändringar i vapenlagen, dels förslag i några motioner om bl.a. förenklad vapenlagstiftning. Ett förslag i propositionen innebär att vapenlagen blir tillämplig också på s.k. el-pistoler och andra liknande apparater. Utskottet tillstyrker bifall till det förslaget. Det gör utskottet också till det andra förslaget i propositionen som gäller uppsiktsutlåning av vapen för jakt. Det innebär att ett vapen får lånas ut till någon som inte har avlagt jägarexamen, under förutsättning att vapnet används under upplåtarens omedelbara kontroll. När det gäller de förslag som tas upp i de olika motionerna skall först sägas att det rör sig om frågor som flera gånger tidigare har varit föremål för utskottets bedömning. Frågorna rör krav på en förenklad vapenlagstiftning och tillämpningen av reglerna om pluggning av vapen, dvs. att ett vapen måste göras obrukbart för att man skall få tillstånd att inneha det. Detta krav uppställs när någon vill ha tillstånd att inneha ett vapen för annat ändamål än skjutning, t.ex. för prydnad eller när det är fråga om vapen som har särskilt affektionsvärde, t.ex. ett vapen som har gått i arv. I betänkandet uttalar utskottet sympati för motionsförslagen. Om önskemålet rörande förenklad vapenlagstiftning säger utskottet att det är angeläget att handhavandet av vapenärendena inte görs mera komplicerat än vad som behövs för att tillgodose de intressen som vapenlagstiftningen aktualiserar. Inte minst med tanke på ärendenas mängd är det av bl.a. samhällsekonomiska skäl viktigt att söka åstadkomma förenklingar av handläggningsrutinerna. Det är också angeläget att handhavandet av ärendena inte innehåller sådana inslag som kan uppfattas som uttryck för onödig byråkrati. För att åstadkomma förändringar i den riktning som nu har sagts kan behövas inte bara, såsom utskottet påpekat tidigare, ökad uppmärksamhet på handläggningsfrågorna från polisens sida, utan också åtgärder på lagstiftningssidan. Sådana har också kommit till stånd under senare år, främst genom ändringar i vapenkungörelsen 1983 och 1986. Frågan om en översyn av vapenlagen har aktualiserats av chefen för justitiedepartementet i en till riksdagen nyligen överlämnad skrivelse om åtgärder mot våldsoch egendomsbrott. I skrivelsen, som för närvarande bereds av utskottet, förklarar justitieministern att han har för avsikt att föreslå att en särskild utredare tillkallas för att göra en samlad översyn av vapenlagens regelsystem i syfte att åstadkomma de förbättringar som kan vara motiverade. Enligt vad departementschefen anger gäller det här bl.a. att se efter om den nu ganska omständliga och dyrbara hanteringen av vapenärenden kan förenklas. Utskottet anser det värdefullt att den av departementschefen förutskickade översynen av vapenlagen kommer till stånd. Såsom anges i ett par av motionerna bör de förenklingar som kan göras när det gäller hanteringen av vapenärendena kunna, inom ramen för självkostnadsprincipen, återverka på storleken av expeditionsavgifterna i dessa ärenden. Denna fråga kan också komma att påverkas av regeringens förestående överväganden med anledning av stämpelskatteutredningens betänkande Avgifter för prövning av vissa ärenden hos statliga myndigheter. Med vad jag nu har återgivit konstaterar utskottet att den fråga som tas upp i motionerna om förenklad vapenlagstiftning befinner sig i ett sådant läge att någon åtgärd inte behövs från riksdagens sida. Regeringen arbetar med saken, och man kan räkna med att resultatet av detta arbete kommer att svara mot motionärernas önskemål. Mot den bakgrund som jag redovisat avstyrker utskottet bifall till motionerna Ju801, 802 och 805. I motion Ju718 tar John Andersson upp frågan om lättnader i bestämmelserna om pluggning av skjutvapen. Önskemålet i motionen gäller främst tillståndsgivningen för salongsgevär som någon förvärvar genom arv. John Andersson vänder sig mot att polisen vid sin tillståndsgivning oftast kräver att ett salongsgevär i dessa fall måste göras obrukbart. John Anderssons önskemål i motionen har, som jag nyss sagt, tidigare behandlats av justitieutskottet. Utskottet har då uttalat förståelse för motionsönskemålet. Så sker även nu. Samtidigt konstaterar utskottet att frågan nu har aktualiserats för rikspolisstyrelsen genom en framställning från en polismyndighet. Enligt vad utskottet har erfarit kan det förutses att rikspolisstyrelsen inom kort kommer att ändra sina föreskrifter och allmänna råd när det gäller vapenlagstiftningen i den riktning som John Andersson föreslår i sin motion. Genom en sådan ändring, som utskottet förklarar vara eftersträvansvärd, är ändamålet med motionen tillgodosett. I detta läge, fru talman, saknas det skäl för riksdagen att vidta någon åtgärd. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till justitieutskottets hemställan i betänkande nr 1.
Fru talman! Jag hoppas att Göran Magnusson har rätt — att det verkligen kommer att ske en ändring. Han må förlåta att jag ändå ställer mig litet tvivlande. Denna fråga har jag tagit upp i motioner sedan länge. Jag vill hänvisa till ett betänkande från justitieutskottet 1981/82, där man behandlade en motion av mig om pluggning av vapen och om salongsgevär. Då fick jag höra mycket lugnande ord av utskottets ordförande. Det stod också då i utskottsbetänkandet: ”Det bör i sammanhanget understrykas att möjligheter till en betryggande förvaring av ett vapen inte sällan kan göra det onödigt med en föreskrift om obrukbarhet.” Med ”inte sällan” menades att det ganska ofta skulle vara möjligt att få licens för ett vapen utan att göra detta obrukbart.

Det önskemål som gällde salongsgevär lämnade man alltså helt åt sidan. Jag hoppas att det nu verkligen skall bli en ändring. Det är inte bara så, som Göran Magnusson sade, att man ofta kräver att vapnet skall göras obrukbart. När det gäller salongsgevär ges det ingen pardon, då krävs det alltid att vapnet görs obrukbart. Det är det intryck jag har — och jag har fått otaliga bevis på hur man handlägger licensansökningar då det gäller salongsgevär. Men jag hoppas alltså att det nu äntligen kommer att bli en ändring.
Fru talman! Jag hoppas i likhet med John Andersson att det nu verkligen skall bli förändringar. Enligt de upplysningar som vi har inhämtat finns det anledning att tro att det också skall bli förbättringar i den riktning som John Andersson så träget har arbetat för under praktiskt taget hela 1980-talet. Jag kan inte bedöma hur ofta man kräver exempelvis pluggning av salongsgevär. Men jag vet att John Andersson har stor erfarenhet på detta område, och jag har ingen anledning att betvivla vad han säger. Det är möjligt att det är så, att man alltför ofta kräver pluggning. På framställning av en polismyndighet arbetar ju rikspolisstyrelsen med detta, och det är min uppfattning att utgången skall bli sådan att John Andersson kan känna sig nöjd. Vi får väl hoppas att talesättet att trägen vinner äntligen skall gå i uppfyllelse.

Fru talman! I justitieutskottets betänkande 1986/87:1, som nu debatteras, behandlas en rad motioner som väcktes under den allmänna motionstiden. I dessa motioner tas upp synpunkter på vapenlagens tillämpning, och som det redan har sagts från den här talarstolen har liknande motioner vid tidigare tillfällen behandlats i utskottet och här i kammaren. I motionerna tar man upp frågor som gäller bestämmelsen om att vissa vapen skall göras varaktigt obrukbara för att få innehas. I vissa av motionerna ifrågasätts om inte polismyndigheternas handläggning av tillståndsgivningen när det gäller innehav av skjutvapen blivit alltför krånglig, tidskrävande och dyrbar. Kravet på att ett vapen skall göras varaktigt obrukbart upplevs av många som ett ingrepp som i det närmaste gör ifrågavarande vapen helt värdelöst. Dessa vapen har ju ofta erhållits genom arv eller genom gåva, och den som vill förvärva och inneha ett sådant vapen sätter värde på det i dess ursprungliga skick. Jag hoppas därför att den översyn av bestämmelsen som nu lär pågå hos rikspolisstyrelsen kommer att resultera i att kravet på att äldre vapen skall göras obrukbara kommer att undanröjas eller i varje fall i hög grad mildras. När det gäller handläggningen av vapenärenden hos polismyndigheterna är det förklarligt att många upplever denna handläggning som onödigt krånglig och dyrbar. Utskottet konstaterar på s. 5 i sitt betänkande: ”Det alldeles övervägande antalet personer som innehar eller intresserar sig för vapen är laglydiga och ansvarskännande personer.” Alldeles riktigt; det är sannerligen inte att ta till överord. De svenska jägarna och vapeninnehavarna i allmänhet är förvisso inga terrorister som äventyrar landets säkerhet eller utgör en fara för sina medmänniskor. Det förefaller därför vara rimligt att allvarligt ifrågasätta om det är nödvändigt att ta ca 170 årstjänster hos polismyndigheterna i anspråk för vapenärenden. Alldeles säkert skulle åtskilliga av dessa tjänster kunna användas till andra och viktigare uppgifter, om hanteringen av vapenärendena förenklades och gjordes mindre byråkratisk. Särskilt onödigt förefaller det vara att göra en ny fullständig utredning när det gäller en sökande som redan tidigare har licens för vapeninnehav och som av någon anledning söker tillstånd för ytterligare vapen. Samtidigt med en ändring härvidlag skulle också kostnaderna för tillståndsgivningen komma att minskas. Fru talman! Med de klara bestämmelser som vi nu har när det gäller förvaring av skjutvapen och med de krav som ställs på den som vill skaffa sig ett vapen för jakt, i form av godkänd jägarexamen, bör det finnas stora förutsättningar för att tämligen omgående förenkla tillståndshandläggningen av vapenärenden hos våra polismyndigheter. Jag har därför förhoppningen att den översyn av vapenlagens regelsystem som chefen för justitiedepartementet har förutskickat kommer att tillfredsställa flertalet av de önskemål som framförts i de nu behandlade motionerna. Fru talman! Jag har inget yrkande utan nöjer mig med vad utskottet har anfört. Men jag kommer att följa de här aktualiserade frågorna med stort intresse i fortsättningen.

Fru talman! I januari månad skrev Ingbritt Irhammar och jag en motion, där vi tog upp det krångel som är förenat med att söka eller förnya en vapenlicens eller skaffa ytterligare vapen. Vi påpekade att vi ansåg att gällande regler är felaktiga samt att sekretessregistret avseende vapen inte borde vara tillgängligt för obehöriga. Den senare delen av motionen har hänskjutits till konstitutionsutskottet och behandlas inte i det här betänkandet. Där tas däremot upp frågorna om byråkratin. Både John Andersson och Arne Svensson har målande beskrivit hur det ser ut på detta område, och det har också bekräftats av Göran Magnusson. Jag behöver därför inte gå närmare in på förhållandena utan kan bara konstatera att här föreligger ett krångel och en byråkrati som inte har några egentliga syften och som man därför borde kunna rationalisera bort till fromma för både den som söker licens och den som skall handha licensgivningen. Man är väl aldrig förtjust när man får sina motioner avslagna, men i detta fall känns det inte särskilt besvärligt. Motionen har haft avsedd effekt. Justitieministern har redovisat för riksdagen att han tänker se över detta lagsystem och lägga fram förslag om i stort sett de förändringar vi motionärer har krävt. Vi får naturligtvis nöja oss med det tills vi ser förslaget. Med de ganska klara uttalanden som utskottet dessutom har gjort i motionens riktning är vi motionärer nöjda. Fru talman! Jag har därmed inget annat yrkande än utskottets.

Fru talman! Dessa båda betänkandens gemensamma handläggning kan möjligen föranleda den kommentaren att det är en smula olyckligt att frågan om värdepappersmarknaden och dess institutioner handläggs av två olika utskott. Aktiebolagslagens regler behandlas i lagutskottet, medan regelverket för fondbörsverksamheten behandlas av näringsutskottet. Det är alldeles uppenbart att därmed sker en dubbeltäckning, särskilt i de fall då fondbörsverksamheten har utvecklat detaljreglerna i aktiebolagslagen ytterligare. Det borde måhända övervägas om inte en bättre ordning kunde etableras för handläggningen av dessa frågor här i riksdagen. Fru talman! Jag tror att det är viktigt att observera när dessa frågor diskuteras att värdepappersmarknaden har genomgått en fullständigt revolutionerande förändring under de senaste 7-10 åren. Jag skall ge några exempel på det, som jag hoppas är talande. En veckas börshandel år 1986 motsvarar hela börshandeln år 1979. Börsvärdet har stigit från 40 miljarder 1979 till 440 miljarder år 1986. Kursnivån har stigit med 600 26 under 1980-talet. Därtill kommer att ägandestrukturen har förändrats på ett mycket genomgripande sätt. Vi har fått se ett ökat inflytande av utländska ägare på den svenska aktiemarknaden. Vi har framför allt också fått se ett ökat utrymme för institutionellt ägande på marknaden. Man kan gott säga att kanske bara ett tiotal kompetenta aktörer fullgör den dominerande rollen på den svenska värdepappersmarknaden. Detta har medfört att man nu upplever en större kompetens hos värdepappersmarknadens aktörer, en kompetens som tar sig uttryck i att regelverkets alla möjligheter nu utnyttjas mer frekvent.

Det är måhända inte så egendomligt att en börs, en värdepappersmarknad, som så dramatiskt som den svenska har förändrats på mycket kort tid också har fått ett antal problem som har väckt stor uppmärksamhet. En expanderande, stor och väl fungerande värdepappersmarknad är en stor tillgång för näringslivet och för Sverige. Därigenom kan stelnade strukturer omorganiseras, nya finansiella former utvecklas för ett växande nytt näringsliv.

Diskussionen har delvis kommit att beröra vissa områden som egentligen fungerar bättre utan lagstiftarens ingrepp. Det grundläggande begreppet för en fungerande, bra värdepappersmarknad är information — öppen, riklig och hederlig information. Om den kan säkerställas behövs mycket få ingripanden från lagstiftaren. Man skulle kanske kunna säga att den främsta källan för att säkerställa en öppen, riklig, kritisk och hederlig information är en väl fungerande börsjournalistik mycket mer än en väl fungerande lagstiftare. Det allra bästa och mest ekonomiska sättet för riksdagen att medverka till en väl fungerande värdepappersmarknad vore måhända att vi här satsade på en bra utbildning av börsjournalister. Nu har emellertid debatten och det tagna utskottsinitiativet liksom även de många motionerna lett till en omfattande och grundlig utskottsbehandling i både lagutskottet och näringsutskottet. Det är med stor tillfredsställelse som jag nu kan se att lagstiftaren avhållit sig från lagstiftningsåtgärder och i stället på två olika sätt överlåtit åt andra att än en gång överväga de väckta frågorna. Näringsutskottet har i sitt betänkande valt att föreslå riksdagen att hos regeringen hemställa om en utredning, som framför allt skall ta sikte på effekten och betydelsen av en ökad användning av databehandling i börsverksamheten. Lagutskottet har å sin sida föreslagit riksdagen att lämna sitt betänkande och kommentarerna till de väckta motionerna till regeringen med en hemställan att regeringen måtte överväga frågorna i samband med sitt arbete med den proposition som regeringen har förvarnat om till följd av Leokommissionens betänkande. Det skall kanske sägas för fullständighetens skull att Leo-kommissionens betänkande, som föranleddes av den s.k. Leo-affären, har mötts med stor uppskattning i näringslivet och sannolikt därför kommer att leda till en viss begränsning i utnyttjandet av de riktade nyemissionerna. Det förefaller vara en allmän uppslutning bakom Leo-kommissionens förslag, och det kommer att leda till att åtskilligt av det som har framförts i riksdagsmännens motioner får sitt svar i regeringens kommande proposition.

Fru talman! Jag vill avsluta detta inlägg med att med några få ord kommentera den moderata reservationen till lagutskottets betänkande. Moderaterna har där på nytt reserverat sig till förmån för ett bifall till yrkandet om upphävande av låneförbudet. Denna fråga är en av riksdagens följetonger, och det innebär att riksdagens ståndpunktstagande kan förutses. Jag har alltså här yrkat bifall till reservation 1 utan att närmare argumentera för den —reservationens text innehåller argumentationen — men jag vill också genast förutskicka att det inte är min avsikt att begära votering i den frågan.

Fru talman! Lagutskottet behandlar i det aktuella betänkandet ett mycket stort antal motioner, men trots detta finns det ingen anledning att i dag ta upp en stor debatt om aktiebolagslagens utformning och innehåll. Efter den s.k. Leo-affären tillsatte regeringen en särskild kommission, i vars direktiv ingår att dels klarlägga vad som faktiskt hänt i den s.k. Leo-affären, dels ge sin syn på frågan om vilka åtgärder som bör vidtas med anledning av de aktiebolagsrättsliga och etiska problem som denna och liknande affärer har aktualiserat. Efter sedvanlig remissomgång av kommissionens betänkande har utskottet anledning att räkna med en proposition till riksdagen under våren 1987. Utöver det omfattande utredningsarbete som denna kommission har utfört vill jag även påminna om det arbete som pågår inom den s.k. ägarutredningen, där man utreder de frågor som har samband med det ömsesidiga ägandet av företag. En del debattörer kallar det för det korsvisa ägandet. Sammanfattningsvis får vi inom en snar framtid tillfälle att i lagutskottet och i riksdagen behandla en proposition som troligen innehåller en hel del förändringar i aktiebolagslagen. Något längre fram i tiden kommer ägarutredningen med sina förslag, som också berör centrala delar av aktiebolagslagen. Vi kan då bedöma helheten och debattera utifrån en reviderad aktiebolagslag och se hur modern och effektiv den lagen är. Mot denna bakgrund finns det ingen anledning att i dag bryta ut enskilda motioner och behandla olika delavsnitt av aktiebolagslagen och därmed kanske förlora sig i enskildheter och inte ta hänsyn till helheten. Denna bedömning har i allt väsentligt accepterats av de olika partiernas företrädare i lagutskottet. Det finns två undantag, och det är de delfrågor som behandlas i reservationerna 1 och 2. Jag skall slutligen säga ett par ord om reservation 1, som gäller låneförbudet i aktiebolagslagen. I aktiebolagslagen finns bestämmelser om att aktiebolag inte får låna ut pengar till vissa personer med nära anknytning till bolaget, och det är för att skydda kapitalet och även för att förhindra skatteflyktsåtgärder. Det har i den nu aktuella motionen från moderata samlingspartiet och även tidigare påtalats vissa problem med s.k. generationsskiften. För att klara generationsskiften i företag skulle låneförbudet i sin helhet upphävas eller i varje fall en mycket kraftig uppmjukning ske. Jag gör för min del den deklarationen att den nuvarande ordningen med ett förbud i grunden är riktigt, och sedan finns det dispensmöjligheter för att bl.a. generationsskiften skall underlättas.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

Fru talman! En väl fungerande aktiemarknad är en viktig förutsättning för att näringslivet i vårt land skall kunna skaffa tillräckligt med riskvilligt kapital. Utan detta förhindras nämligen en önskvärd utveckling av näringslivet. Därför är den vitalisering av aktiemarknaden som har skett under senare år, med bl.a. ökad handel på börsen och betydligt fler nyemissioner än tidigare samt tillkomsten av OTC-marknaden, att hälsa med tillfredsställelse. Samtidigt är det uppenbart att aktiehandeln fått inslag som med rätta kan ifrågasättas. Många av de s.k. klippen har kritiserats av både ekonomiska och etiska skäl. Kritiker har funnits både i näringslivet, i kretsarna kring börsen, i löntagarorganisationerna, massmedia, bland de mindre aktieägarna och en ganska bred allmänhet. Allmänhetens sparande i aktier spelar en viktig roll för att företagen skall få tillgång till riskvilligt kapital för sin utveckling. Det är därför av mycket stor betydelse att allmänheten har förtroende för aktiemarknaden. Den s.k. klippekonomin kan hänföras till både hög inflation, höga realräntor, skattereglernas utformning och behovet av omstruktureringar inom näringslivet. Men också näringslivslagstiftningen och spelreglerna på aktiemarknaden påverkar förutsättningarna för de snabba ”klippen”. Det främsta exemplet på detta är möjligheterna till riktade nyemissioner, dvs. att företräde ges till vissa att förvärva nya aktier. Särskilt uppmärksammades detta i samband med att läkemedelsföretaget Leo gav företagsledare inom Volvogruppen, som hade ett avgörande bestämmande i Leo, möjlighet att teckna aktier i Leo på betydligt gynnsammare villkor än vad allmänheten därefter gavs tillfälle till. Leo-affären fick sådan uppmärksamhet att den ledde till tillsättandet av en särskild regeringskommission, som i somras lämnade en rapport med förslag till vissa förändringar av reglerna för nyemission och informationsskyldighet i samband med nyemissioner. Att de anmärkningsvärda förhållandena inom aktiehandeln behöver mötas av åtgärder visar de många motioner som under allmänna motionsti den i januari väcktes med olika förslag till åtgärder. I det betänkande från lagutskottet som vi nu behandlar har sammanförts nio motioner under rubriken Förhållandena på aktiemarknaden. De nio motionerna kommer från representanter för de fyra största partierna i riksdagen. Av motionerna har fyra väckts av centerpartister, och därav är en partimotion. I centermotionerna tas främst upp vikten av en fungerande aktiemarknad och de mindre aktieägarnas ställning. Sedan Leo-kommissionen avlämnat sin rapport och den remissbehandlats är frågan för närvarande föremål för övervägande inom regeringskansliet, enligt vad utskottet inhämtat. Även från fondbörsens och näringslivets sida har förhållandena på aktiemarknaden lett till aktiviteter. Redan i våras utfärdade styrelsen för Stockholms fondbörs rekommendationer bl.a. om den information som skall ges vid riktade emissioner och om transaktioner mellan bolag och någon bolaget närstående person. I mars utfärdade näringslivets börskommitté två rekommendationer, en om riktade nyemissioner och en om utformningen av emissionsprospekt. Med hänsyn till det beredningsarbete som pågår inom regeringskansliet har ett enigt lagutskott avstyrkt att de nämnda riksdagsmotionerna skulle leda till något tillkännagivande från riksdagens sida till regeringen. Detta har inte hindrat oss i utskottet från att uttrycka synpunkter på de problem som har aktualiserats i motionerna och betona vikten av att komma till rätta med problemen. Vi skriver t.ex. i betänkandet på s. 33: ”Utskottet kan för sin del instämma i uppfattningen att händelseutvecklingen i flera avseenden är oroande och att det är angeläget att man kommer till rätta med de missförhållanden som synes ha uppstått.” Fru talman! Det var 1973, på förslag av den dåvarande socialdemokratiska regeringen, som aktiebolagslagen ändrades så att det blev möjligt med riktade nyemissioner. Bland de lagändringar som då genomfördes vill jag erinra om rätten för bolagsstämma att med enkel majoritet besluta om att lämna fullmakt för styrelsen att besluta om nyemission och avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. I centerns partimotion 1973 yrkades avslag på förslaget om bemyndigande för bolagsstyrelsen och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företräde. Nu när lagstiftningen gällt under mer än tolv år kan vi se att förhållandena på aktiemarknaden utvecklats på ett i flera avseenden mindre tillfredsställande sätt. Detta visas dels av de många motionerna, dels av tillsättandet av Leo-kommissionen, dels av börsstyrelsens och näringslivets börsdelegations rekommendationer. Det finns därför i dag anledning att se motiven för att vi i centerpartiet 1973 motsatte oss förslagen till nämnda lagändringar. Jag vill därför citera något ur centerns reservation nr 1 till lagutskottets betänkar de 1973:19: ”Jämfört med nuvarande förhållanden kommer förslaget att medföra att avsevärt ökade maktbefogenheter ställs till bolagsstyrelsens och den dominerande aktieägaregruppens förfogande. Utskottet delar motionärernas uppfattning att detta ger anledning till principiella betänkligheter. Utskottet erinrar om att tendenserna till maktkoncentration inom näringslivet redan nu är mycket starka. Om förslaget genomförs kommer detta att påskynda utvecklingen mot en allt större centralisering av beslutsfunktionerna inom företagen. Utskottet finner det i detta sammanhang angeläget att framhålla att de mindre aktieägarna redan under nuvarande förhållanden ofta har svårt att kunna tillvarata sina intressen gentemot de styrande inom bolagen. Ett genomförande av förslaget kommer att ytterligare försvaga deras redan nu begränsade möjligheter att ta del i bolagets angelägenheter.” Utvecklingen efter 1973 har i allt väsentligt tagit den vändning som centerns representanter i lagutskottet då varnade för. Bolagsstyrelserna har t.o.m. i större utsträckning än någon räknade med 1973 utnyttjat möjligheterna att genomföra riktade nyemissioner. Fler och fler situationer har uppstått där mindre aktieägare har ansett att de lidit ekonomisk skada. 1973 års lagändringar har möjliggjort ökad maktkoncentration, både i form av växande ”fondsocialism” och i form av omfattande korsvist ägande i det privata näringslivet. Som framhålls i flera av centermotionerna talar därför mycket för att man i princip borde återgå till de regler som gällde fram till 1973. Fru talman! Centern vill slå vakt om en fungerande marknadsekonomi som tar sociala och miljömässiga hänsyn. Vi slår vakt om ett spritt enskilt ägande och vill motverka olika former av och tendenser till maktkoncentration. För detta fordras bl.a. en ändamålsenlig lagstiftning och en väl fungerande aktiemarknad, som allmänheten och de mindre aktieägarna har fullt förtroende för. Det är nämligen en förutsättning för att sparandet skall kanaliseras så att det bidrar till att utveckla vårt näringsliv. Vi centerpartister i lagutskottet har i ett särskilt yttrande som fogats till betänkandet gett uttryck för hur viktigt vi anser det vara att regeringen överväger erforderliga lagändringar för att motverka maktkoncentration och för att stärka de mindre aktieägarnas ställning.

Fru talman! Att via en riksdagsmotion nå resultatet att en parlamentarisk kommitté tillsätts är väl ungefär så långt som man som vanlig ledamot av denna kammare kan nå. Just detta resultat har blivit följden av ett antal motioner som behandlas i detta betänkande. Motionerna har delvis olika utgångspunkter. I den motion som jag och några andra moderater lagt fram föreslår vi att det börsmonopol som finns i dag, och som säger att fondbörsverksamhet endast får utövas av Stockholms fondbörs, skall upphävas. Utgångspunkten är att en sådan förändring skulle möjliggöra börsverksamhet även på andra håll i landet. Det förtjänar att understrykas att frågan om börsmonopolet inte var någon tvistefråga när det infördes. Men under senare år har frågan fått förnyad aktualitet. Det har skett dels som en följd av inrättandet av den s.k. OTC-marknaden, dels genom ett ökat intresse att bedriva lokal eller regional aktiehandel. Den diskussion som rimligtvis borde kunna föras gäller möjligheten att etablera ett mindre antal regionala ”börser” runt om i Sverige. Fördelen skulle vara att man därmed kunde ta till vara sådana företag som normalt sett hamnar utanför börsen. Med den utveckling som börsen haft under en följd av år, med allt fler noterade företag, är risken uppenbar att medelstora och kanske mindre välkända företag så att säga kommer bort i mängden. I ett längre perspektiv är det förmodligen allvarligt att kanske hälften av alla företag aldrig blir ordentligt analyserade eller att det aldrig sprids information om dem. På OTC-, AI eller AII-listorna finns ca 40 företag i Malmö med omnejd. Många av dessa tillhör säkert kategorin medelstora eller mindre välkända. Bland dem borde, som jag ser det, de som så önskar ha rätt att bli placerade på en regional börs, exempelvis i Malmö. Den relativt begränsade mängd företag som här skulle bli aktuell skulle möjliggöra analyser och informationsspridning. På samma sätt borde det vara möjligt att skapa ytterligare någon regional fondbörs, exempelvis i Göteborg och någonstans i Norrland. För en på många sätt hårt drabbad region som Malmöhus län vore det en vitamininjektion att få starta en regional börshandel. Det vore dessutom en satsning helt utan några statliga stödpengar. Låt mig bara understryka vad som sägs i det särskilda yttrandet, fogat till näringsutskottets betänkande: ”Den nuvarande starka statliga regleringen är ett fftämmande inslag i en marknadsekonomi.” Fru talman! Jag har inget yrkande utöver utskottets förslag.

Fru talman! Lagutskottet är mot bakgrund av de händelser som har utspelats under senare tid helt enigt om att man skall förstärka aktieägarnas ställning på aktiemarknaden. I regeringskansliet pågår arbete med förslag avgivna av olika utredningar, bl.a. Leo-kommissionen. Vi tycker inom folkpartiet att det är rimligt att avvakta resultatet. Men i princip kan jag säga redan nu att folkpartiets inställning är att man i första hand skall pröva egenåtgärder innan man tillgriper lagstiftning. Därutöver vill jag ta upp en särskild punkt. I samma betänkande behandlas nämligen också frågan om en särskild bolagsform för småföretag. Jag skall ge några synpunkter på folkpartiets motion i den frågan. Rent allmänt behöver vårt land en god ekonomisk tillväxt, och våra småföretag spelar här en betydelsefull roll. Därför är det viktigt att stimulera småföretagandet. Det är nödvändigt att röja alla hinder ur vägen. Det finns faktiskt en hel rad sådana hinder mot just småföretagande. Ett exempel — jag betonar att det är bara ett exempel — är att många småföretagare vill bilda bolag för att på ett rimligt sätt kunna begränsa det personliga ekonomiska risktagandet. Man blir då hänvisad till aktiebolagsformen och därmed till aktiebolagslagen. Men den här lagen är omfattande, den är krånglig, den är svårförståelig för många småföretagare. Det beror kanske framför allt på att den inte heller är anpassad till just småföretag. Slutsatsen blir att det finns anledning att överväga en särskild bolagsform för småföretag.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

Fru talman! När en person vill starta en egen rörelse, ett företag, här i landet finns det för närvarande flera olika företagsformer att tillgå. Det finns enskild firma, aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag, så ur den synpunkten behöver det inte föreligga några hinder för en person att starta ett företag. När folkpartiet nu återkommer med sin välkända motion på detta område, vill jag erinra om att det inte är så särskilt många år sedan det företogs en rätt omfattande utredning i vårt land rörande möjligheterna att skapa en ny bolagsform. Den utredningen fick en kraftig remisskritik och har inte lett till några ändringar eller några nya förslag när det gäller antalet företagsformer. Om man sedan gör en bedömning av hur uttalat kravet från småföretagarna på en ny företagsform är, så måste jag säga att det just nu inte föreligger något särskilt framträdande krav härvidlag från dessa företagare. När man på konferenser landet runt frågar småföretagare om de fortfarande har intresse av en ny företagsform blir svaret nej. De anser att det mycket väl räcker med de olika företagsformer som redan finns. Så folkpartiets motion nu är inte längre modern. Den kan, utan att man behöver känna saknad, tas bort från listan över ständigt återkommande motioner.

Fru talman! Jag vill mycket kort tacka näringsutskottet som har tagit ett initiativ i denna fråga. Jag har tillsammans med några andra ledamöter väckt motion N237. Det var den första motion jag som nybliven riksdagsledamot väckte och att då få det bemötandet att utskottet föreslår att det skall dras i gång ett utredningsarbete lär vara tämligen unikt. Därför framför jag alltså ett tack.

Fru talman! Först vill jag konstatera att frågan om Sveriges relationer med Israel, som vänsterpartiet kommunisterna tagit upp, i många avseenden fått en mycket bra behandling i utrikesutskottet. Det är tillfredsställande att det, så som sker, på ett otvetydigt och klart sätt i betänkandet fastslås att Israel har brutit mot FN-beslut och mot regler som gäller för andra stater. Vi noterar med stor tillfredsställelse att utrikesutskottet har gjort de här uttalandena. Det gäller alltså den israeliska ockupationen av Västbanken och Gazaremsan, och det slås på nytt fast att detta är en politik som har fördömts av Sverige och den svenska regeringen. Det här är som sagt bra. Detsamma gäller utrikesutskottets uttalande om bosättningspolitiken. Det fastslås omigen att det här rör sig om ett brott mot Gen&vekonventionen, till vilken också Israel har anslutit sig. Detta är de positiva resultaten av den motion vi väckt, och jag och mitt — Prot. 1986/87:29 parti tycker — jag upprepar det — att detta är mycket bra. 19 november 1986 Men på ett par punkter har vi reserverat oss, och jag skall kort berörademi = Qo s o - mitt anförande. Utskottet ger ju återigen uttryck åt den kritik som Sverige och den svenska regeringen tidigare har framfört när det gäller Sveriges relationer till Israel. Vi anser att det då inte finns anledning att nu ganska kraftigt — detta är bakgrunden till vår motion — upptrappa Sveriges utbyte med och Sveriges förbindelser med Israel efter upphörandet av ockupationen av Libanon och delar av Beirut, som genomfördes av Israel tidigare under 1980-talet. IT utskottsbetänkandet omnämns en folkpartimotion som väcktes i fjol, och jag antar att Rune Ångström, som skall tala senare under behandlingen av det här ärendet, kommer att beröra dessa saker och att vi på det viset får tillfälle att ventilera dem. I den motionen sades uttryckligen att nu, när Israel verkligen har visat sin goda vilja och sitt fredliga sinnelag etc. samt dragit tillbaka trupperna åtminstone från norra Libanon och från Beirut, så bör vi i Sverige se till att vi utökar och upptrappar våra kontakter och våra förbindelser med Israel. I motionen har vi visat att det fortfarande förekommer — ett uttalande som stöds av utskottet — en olaglig ockupation av Västbanken, att det företas diskriminerande åtgärder mot den arabiska befolkningen osv. Det finns alltså ingenting i Israels uppträdande som motiverar att vi i det här skedet skulle trappa upp och öka vårt utbyte och våra diplomatiska kontakter med Israel, vilket ju faktiskt sker nu. Därmed har vi inte sagt att Sverige skulle avbryta förbindelserna med Israel, och vi instämmer naturligtvisi utskottets skrivningar att det är viktigt att man har relationer till staterna i detta område. Man behöver emellertid inte ta den omständigheten att en olaglig ockupation har avbrutits till intäkt för att öka aktiviteterna och på det sättet i varje fall indirekt ta udden av den kritik som samtidigt framförs. Det här är underlaget för vår första reservation i betänkandet, som just handlar om Sveriges förbindelser med Israel, och jag yrkar, fru talman, bifall till reservation 1. Vidare har vi tagit upp en annan aspekt som är mycket intressant och mycket viktig i detta sammanhang, och det är Israels nära och mångåriga samarbete med apartheidregimen i Sydafrika. Det gäller ett flertal långvariga och gamla förbindelser, och det rör sig om så viktiga frågor som militärt samarbete — bl.a. samarbete inom det nukleära området, dvs. kärnvapenområdet. Det berör handel och mycket annat. Det sägs från israelisk sida — det fick vi också höra när utrikesutskottet besökte Israel tidigare i år — att Israel minsann inte har någon speciellt omfattande handel med Sydafrika. Det är ju en sanning som verkligen är kontroversiell, för det finns källor som påstår det motsatta. Men det är, precis som utskottet skriver, väldigt svårt att få fram officiellt offentligt material som påvisar detta. Jag vill i alla fall i riksdagens protokoll läsa in några avsnitt ur en bok om alliansen mellan Sydafrika och Israel. Boken är utgiven av Afrikagrupperna, Palestinagrupperna i Sverige och Utrikespolitiska Föreningarnas FN-förbund och heter ”Alliansen Sydafrika-Israel”. Där finns ett överväldigande material som samlats från internationella källor 65 och som visar på förbindelserna mellan Israel och Sydafrika, hur länge de har pågått, vad de omfattar och i vilken utsträckning de just rör sig om vapenutbyte. I boken finns ett utdrag ur en bok som en lärare vid universitetet i Haifa, Benjamin Beit-Hallahmi, har skrivit. Han har kallat sin bok ”Operation Survival — Israel's Global War”. Jag skall som sagt läsa in ett par avsnitt ur texten i kammarens protokoll. Apropå FN:s vapenembargo mot Sydafrika framför författaren följande: ”LI FN har Israel intagit en unik hållning när helst frågor som berört Sydafrika diskuteras eller röstas om. I sådana fall informerar Israel FN sekretariatet att de inte tänker delta. Exempelvis när generalförsamlingen röstar, som den har gjort många gånger, för ett vapenembargo mot Sydafrika, röstar Israel varken för eller emot eller avstår från att rösta. Det är infört i officiella dokument som ”icke deltagande”, vilket på diplomatspråk betyder att man inte erkänner FNs auktoritet i den här frågan. Detta är vad som årligen händer när man röstar om FNs Speciella Kommitté mot Apartheid omfattande program. Denna hållning ändrades 1984 efter amerikanska påtryckningar och den växande krisen för apartheid.” Jag tycker detta är viktigt och anmärkningsvärt. Jag skulle vilja ställa en fråga till er som representerar andra partier här och har haft tillfälle att följa FN-arbetet: Varför har ni aldrig hemma i Sverige tagit upp detta förhållande att Israel har ställt sig utanför omröstningarna i FN när det gällt vapenembargot, som vi helhjärtat stöder och som verkligen syftar till att avskaffa apartheid i Sydafrika? Det är ytterligare ett avsnitt som jag vill läsa in: ”Den första FN-resolutionen om ett vapenembargo mot Sydafrika antogs av säkerhetsrådet i augusti 1963. Resolution 181 uppmanade alla stater att avbryta all skeppning av militär utrustning till Sydafrika. I resolution 418, 1977, upprepades åter uppmaningen till alla länder att upphöra med all militär hjälp till Sydafrika. Detta embargo innebar att Israel blev en vital och aktiv partner i ansträngningen att bibehålla Sydafrika beväpnat. I ett svar till säkerhetsrådet förklarade försvarsminister Moshe Dayan att Israel helt enkelt skulle ignorera resolutionen.” Detta är också ganska anmärkningsvärt. När nu alla svenska partier undantagandes moderaterna ställer sig bakom kampen mot apartheid i Sydafrika, är det ganska egendomligt att man samtidigt kan försvara Israels agerande i dessa frågor — eller om man inte försvarar det, har man förtigit och inte tagit upp kritiken mot Israel. Tvärtom är vi alltså nu på väg att utöka ministerutbyte och trappa upp de diplomatiska kontakterna med en stat som samarbetar med apartheidregimen i Sydafrika. Jag tar trots allt fasta på den relativt positiva skrivning som utskottet har gjort beträffande export av krigsmateriel från Israel till Sydafrika där det sägs, att de under lång tid upprepade påståendena om att detta skett eller sker väcker oro. Det finns verkligen anledning att detta väcker oro. Vi får naturligtvis återkomma till denna fråga om och om igen så länge det inte klart har fastslagits att dessa kontakter, denna vapenexport och detta militära samarbete inte förekommer. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 2.

Fru talman! Jag tycker att Oswald Söderqvist var väldigt måttfull i sin beskrivning av utskottsbetänkandet och inte så kritisk mot det. Jag har därför ingen anledning att gå in i någon hård polemik. Jag skall i största korthet, fru talman, bara ta upp några av de frågor som Oswald Söderqvist berörde. Det är naturligtvis riktigt som Oswald Söderqvist säger, att besöksutbytet med Israel har nått en högre nivå än på mycket lång tid. Utrikesutskottet besökte Israel för första gången, vilket är, såvitt jag förstår, den högsta nivå på vilken något besök till Israel över huvud taget har förekommit på mycket lång tid. Där deltog Oswald Söderqvist och medverkade till att det blev hög nivå på besöket. Det var ett ganska nyttigt besök. Vi lärde oss väldigt mycket. Vi fick av den dåvarande premiärministern Shimon Peres det mycket bestämda löftet att Israel obrottsligt kommer att följa FN-rekommendationer när det gäller apartheid. Om FN beslutar i apartheidfrågan, kommer Israel att följa detta. Den deklarationen har utrikesutskottet fått. Jag kan inte stå i riksdagens talarstol och säga att Shimon Peres därmed icke menade vad han sade. Jag utgår från att det var en uppriktig deklaration av den dåvarande premiärministern, nuvarande utrikesministern. I detta utrikesutskottets betänkande beskriver vi rättsläget i Mellanöstern. Oswald Söderqvist instämmer och säger att det är en riktig beskrivning. Jag vill gärna säga att det inte är första gången. I tidigare utrikesutskottets betänkanden har vi på samma sätt talat om vilka fel olika parter i den allvarliga konflikten begår. Vi har gjort det också i tal i Förenta nationerna. Vi fördömer bosättningspolitiken, och vi fördömer ockupationen — det upprepas i betänkandet. Vi hänvisar till de FN-resolutioner som vi också stöder. Konflikten i Mellanöstern är ju en till synes olöslig konflikt. När man talar med inblandade parter upplever man att det knappast finns någon öppning i det hela. Ändå finns det på något sätt en liten ljusglimt just nu. Jag vill gärna för kammarens ledamöter tala om att det pågår en konferens i Amman, där man diskuterar förhållandena för människorna på Västbanken. Det har också krävts från olika håll, bl.a. från vpk, att man måste hitta en lösning i fråga om de sociala förhållandena för människorna på Västbanken. Det pågår alltså en konferens om detta. Det intressanta är att såväl Förenta Staterna som Sovjetunionen, vid sidan av EG och Jordanien, deltar i konferensen. PLO har inbjudits att delta men har inte skickat representanter. Möjligen kan konferensen i Amman leda till en ljusning i relationerna mellan befolkningsgrupperna. Annars — jag upprepar det, fru talman — är läget naturligtvis mörkt, där hat, förtvivlan och elände dominerar bilden. Ändå bör Sverige — detta är konklusionen i mitt inlägg — eftersträva så goda förbindelser som möjligt med alla i Mellanösternkonflikten inblandade parter. Det löser inga problem och hjälper oss inte i rätt riktning om vi fryser ner eller försämrar förbindelserna med någon av parterna i Mellanösternkonflikten. Sverige spelar en viktig roll genom att ha en förstärkt trupp i södra Libanon i syfte att försöka undvika att krig kommer i gång igen. För att vi skall få tilltro hos båda sidor är det viktigt för oss att vi har så goda förbindelser som möjligt med de inblandade parterna. Det är klart att olika ledamöter i Sveriges riksdag känner olika starkt och upplever olika stark lidelse för den ena eller den andra sidan i konflikten. Men svensk utrikespolitik gagnas bäst, fru talman, av att vi på ett objektivt sätt följer FN:s rekommendationer och försöker upprätthålla så goda förbindelser som möjligt med alla i konflikten inblandade parter. Därmed ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.
Fru talman! Jag har redan sagt att jag anser att vi skall ha förbindelser med Israel, på ett korrekt och riktigt plan. Där har vi ingen annan uppfattning än utskottets ordförande, som just har framhållit detta.

Man kan ha förbindelser och förbindelser. Jag anser fortfarande inte, efter tillbakadragandet från Beirut och de norra delarna av Libanon, att det finns någon anledning att Sverige skulle markera att detta på något sätt hade gjort Israel mera salongsfähigt. Den kritik som utskottet har instämt i och som jag tycker är bra går ut på att det är en felaktig politik som förs i Israel, och då borde man inte ha gjort denna upptrappning. Jag tycker också att det var intressant att få vara med utrikesutskottet i Israel, men jag hade inte sörjt om utrikesutskottet inte hade åkt dit. Där fanns många intressanta synpunkter, och vi fick exempel på den oböjlighet som utskottets ordförande berörde, när de israeliska ledarna verkligt klart sade ifrån: Vi kommer över huvud taget inte att vika på någon enda punkt. Det var stenhårt. Vi talade om truppfrågan. Den har ju aktualiserats i och med den israeliske försvarsministern Rabins besök i Sverige. Han sade till oss då och han upprepade i den svenska pressen senast i dagarna klart och tydligt att Israel inte är ett dugg intresserat av att ha svenska trupper i Libanon. Man skulle helst se att de inte var där, man har inte bett dem att komma dit, osv. Detta tycker jag visar på den israeliska arrogansen och oviljan att över huvud taget ställa sig bakom några som helst internationella bestämmelser, resolutioner eller annat. Vad beträffar premiärminister Peres” och hans företrädares, som vi också träffade, uttalanden om apartheid säger jag bara: Visst, de har sagt så, men Israels tidigare agerande i FN skulle det vara intressant att få en liten kommentar om. Hur kan det komma sig att Israel år efter år har kunnat uppträda på det sättet i FN i antiapartheidfrågan?
Fru talman! Efter det besked utrikesutskottet fick från de israeliska ledarnas sida, att de avser att följa FN:s beslut när det gäller Sydafrika, saknar jag anledning att gå tillbaka och se vad som har skett historiskt. Det viktigaste är nu den framtida politiken mot apartheid. Fru talman! Den ovilja till kompromisser som vi mötte i Israel mötte vi — Prot. 1986/87:29 också när vi talade med företrädare för araberna. 19 november 1986
Fru talman! Det kan ju vara ett bekvämt sätt att undvika att beröra historien. Jag vill rikta ganska skarp kritik mot att socialdemokratiska representanter i FN — och även andra partiers, vilket dock förvånar mindre — inte har reagerat på Israels agerande i Sydafrikaomröstningarna ända fram till 1984. När man samtidigt har gått ut med en hård och bra politik mot apartheidpolitiken i Sydafrika tycker jag det är anmärkningsvärt att man inte på något sätt har reagerat mot Israels sätt att nonchalera FN. Sedan kan man stå här och säga: Det där skall vi inte tala om nu, för det är historia. Jag vill nog avvakta och se vad löftet från dessa israeliska ledare är värt. Vi behöver ju inte diskutera detta i dag, men det är konstigt att det inte har kommit någon reagens mot deras uppträdande tidigare.

Fru talman! Sveriges relation till Israel är officiellt grundad på tre principer, anges det i utskottets betänkande. Den första av de tre grundprinciperna är att Sverige erkände staten Israel enligt den resolution som antogs av Förenta nationerna 1948. Den andra principen är att Sverige har intagit en kritisk ställning till Israels ockupation av Västbanken och Gazaområdet. Det tredje elementet i Sveriges inställning i Mellersta östern-frågan är att det palestinska folket har rätt till nationellt självbestämmande. Vi har verkat för att Israel skulle erkänna denna rätt till nationellt självbestämmande, men vi har också krävt att det palestinska folkets företrädare skall tillerkänna Israel rätten att leva och verka inom erkända gränser. Sverige har i sitt politiska agerande alltid strävat efter att verka för normala förhållanden mellan staten Israel, det palestinska folket och arabländerna i området. När jag har konstaterat dessa tre huvudprinciper, vill jag bara kort peka på en historisk bakgrund som jag tycker är viktig att notera, eftersom tiden nu har gått så långt efter det att staten Israel bildades. När staten Israel bildades utbröt ju ett krig där Israel hävdade sin rätt. Detta medförde att hundratusentals palestinier ansåg sig tvungna att lämna det område som låg inom den nybildade staten Israel. Sedan dess har de befunnit sig i ett permanent tillstånd av lägervistelse runt gränserna till staten Israel. Arabstaterna i området har motsatt sig en omflyttning av dessa palestinier. Man har vägrat att ta emot dem och låta dem ingå i arabnationerna. Det har legat ett politiskt intresse från arabfolkens sida bakom att man hållit dessa flyktingar i permanenta läger runt Israels gränser. Genom det missnöje och de svårigheter som uppstår under sådana förhållanden har de velat skapa ett orosförhållande som på ett mycket negativt sätt skulle inverka på Israels möjligheter att skapa stabilitet i området och för alltid säkra sina gränser. Det har alltså varit ett arabiskt ställningstagande som i allra högsta grad har försvårat för palestinierna att få leva ett normalt liv i framtiden. Jag tycker att detta är mycket viktigt att notera i sammanhanget. 69 Sedan har detta orosförhållande mellan Israel, palestinierna och arablän 19 november 1986 derna i området blivit permanent. Det är bara Egypten som har godkänt Israels rätt att inom de fastställda gränserna leva ett fritt och värdigt liv. Jag vill än en gång poängtera Sveriges kritiska inställning till Israels ockupation av Västbanken och Gazaområdet. Vi har vid ett flertal tillfällen påpekat detta vid de officiella kontakterna med staten Israel, lika väl som vi har understött de resolutioner i FN som har gällt denna fråga. Detta var en av huvudpunkterna i vpk:s motion. Den andra huvudpunkten var att Sverige skulle bryta förbindelserna med Israel, eftersom detta land skulle ha brutit mot FN:s vapenembargo mot Sydafrika. På den punkten vill jagilikhet med Stig Alemyr bara konstatera att det inte finns några bevis för att Israel har brutit mot vapenembargot. Utskottet har noterat i sin skrivning att vi självfallet är oroade av de rykten som tid efter annan har uppstått. Källorna har haft olika hemvist. Vi har också i direkta frågor till Israel i officiella sammanhang berört dessa rykten och begärt besked. Israel har då klart förnekat att man skulle ha brutit mot vapenembargot. I och med detta är det självklart att vpk:s yrkande om att vi med anledning av detta påstådda brott från Israels sida mot FN:s vapenembargo skulle bryta förbindelserna helt saknar grund. Beträffande relationerna mellan Israel och arabländerna i området vill jag bara konstatera, att om vi skulle bryta de officiella förbindelserna med staten Israel och om vi skulle bryta alla kontakter med palestinierna, skulle vi avhända oss de möjligheter som vi fortfarande har att skapa stabilitet i området. Detta, fru talman, är ett mycket starkt skäl att avslå vpk:s yrkande.
Fru talman! Jag känner mig mycket belåten med Rune Ångströms inlägg i debatten. Hans inlägg överensstämmer med utskottsmajoritetens uttalande, som vpk har anslutit sig till, dvs. att det finns anledning att rikta mycket stark kritik mot Israel för Israels uppträdande mot palestinierna — den olagliga ockupationen m.m. Det är mycket bra att detta nu slås fast även av folkpartiets representant. När man beskriver historien — jag hade inte tänkt ha en så lång replik till Rune Ångström - tror jag inte att man får göra det på Rune Ångströms sätt. Han sade att efter det första kriget 1948 stora delar av den palestinska befolkningen ansåg sig tvungna att förflytta sig ut ur landet. Detta är verkligen en beskrivning som kan ifrågasättas. Vad som hände var — och det vet Rune Ångström — att palestinierna fördrevs mycket hårt och brutalt av israelerna och att det alltså inte var fråga om någon rädsla för kriget. Vi vet mycket väl hur Israels militära och paramilitära styrkor — Stern-ligan, Irgum-ligan m.fl. — brände byar och drev i väg befolkningen. Det rörde sig alltså om en regelrätt fördrivning av en bofast befolkning. Att här använda uttrycket ”ansåg sig tvungna” är att vara ganska orättvis. Jag tycker att detta bör komma fram i det här sammanhanget. Sedan detta att arabstaterna vägrat att ta emot palestinierna. I och för sig hade naturligtvis inte arabstaterna någon anledning att ta emot palestinierna, som kom från ett eget land som hade avsatts åt dem genom ett FN-beslut i samband med delningen av det gamla Palestina. Det fanns ingen anledning att i och för sig erkänna beslutet och ta emot miljontals — åtminstone någon miljon i början — flyktingar och integrera dem. Det finns mycket som är dåligt i arabstaternas politik gentemot palestinierna. Dessa har inte alls behandlats särskilt just, varken av Syrien, Jordanien eller andra arabstater. Detta är helt klart. Men att lägga skulden enbart på arabstaterna och säga att arabstaterna borde ha tagit hand om de palestinier som Israel fördrivit innebär ändå en ganska hård bedömning av sakförhållandet. Sedan vill jag korrigera Rune Ångström. Vårt parti har inte begärt att vi skall bryta några förbindelser med Israel. Något sådant finns inte alls med i våra yrkanden. Vi har sagt att det är lämpligt att nedtrappa förbindelserna. Gång på gång har jag sagt att vi bör ha kvar kontakterna, men de bör inte ligga på den nuvarande höga nivån eller ökas. Detta är en stor skillnad.
Fru talman! Beträffande historieskrivningen vill jag bara konstatera faktum. Samma dag som Israel proklamerade sin självständighet — det var samma dag som resolutionen antogs i Förenta nationerna — anfölls Israel av sina arabiska grannar. Araberna hade stor överlägsenhet i fråga om manskap, och alla krigets resurser riktades då mot Israel. Israel klarade stormen och visade den styrka som fanns i den nya israeliska staten. I samband med krigshandlingarna uppstod flyktingproblemet med palestinierna. Dessa skickades ut till läger utanför Israels gränser, där de kunde stå och se de områden där de hade levat. Palestinierna har kvarhållits i dessa läger under alla år därefter. Arabstaterna som i andra sammanhang, särskilt då det gäller den gemensamma kampen mot Israel, har solidariserat sig med palestinierna på alla områden, har kategoriskt vägrat att ta emot palestinierna och låta dem assimileras med befolkningen i de andra länderna. Man har vidtagit mycket restriktiva åtgärder då det gällt att bereda den unga generationen utbildning, t.ex. vid universiteten i Kairo, Damaskus och Bagdad. Alltsammans har varit en systematisk politik för att hela tiden behålla trycket mot Israels gränser och försvåra för den nya staten Israel att stärka sin ställning ekonomiskt och socialt och fungera som en fri stat. Jag vill också, fru talman, betona att vi mycket starkt har kritiserat Israels uppträdande mot arabfolken.
Fru talman! Här för ju Rune Ångström en argumentation vid sidan av ämnet. Ingen har förnekat att arabstaterna anföll den nya staten Israel och trodde att de skulle kunna krossa den. Jag har över huvud taget ingen anledning — jag har aldrig gjort det och inte heller mitt parti — att försvara arabstaternas agerande, för arabstaterna har verkligen inte tagit hand om det palestinska folket. Men det är inte detta som vi debatterar i dag, utan vi debatterar Israels behandling av det palestinska folket. Då får jag på nytt framhålla att det inte var så, att palestinierna ”ansåg sig tvungna eller samlades i läger” — eller hur nu Rune Ångström uttryckte det. Palestinierna fördrevs med militära medel av den israeliska armén. Det var svåra repressalier och nästan folkmord. Man sköt inte bara på palestinska soldater, utan man sköt urskillningslöst på stora delar av civilbefolkningen. Följden blev att befolkningen var tvungen att bege sig i väg i vild flykt. Accepterar man å ena sidan historien om angreppet — och där håller jag med Rune Ångström — kan man väl inte å andra sidan förtiga det andra och säga att arabstaterna har nekat att assimilera det palestinska folket. En stor del av befolkningen har inte velat assimilera sig, eftersom man har ansett sig ha rätt att återvända. Det är klart att detta har utnyttjats av arabstaterna. Men det har inte funnits någon trängtan bland de fördrivna palestinierna — och nu rör det sig kanske om den tredje generationen — att assimilera sig med jordanier, syrier eller saudiarabier och andra. Palestinierna har strävat efter att bibehålla sin integritet och sin nationella särart. Det förhåller sig alltså inte riktigt som Rune Ångström försöker framställa det. Framför allt finns det ingen ursäkt för Israels beteende. Därför har Sverige anledning att hålla fast vid sin kritik. Jag tycker att utskottets kritik är bra, men Sverige borde inte ha gått med på en upptrappning av förbindelserna, vilket vi gjort i och med tillbakadragandet från Beirut och norra Libanon. Detta har ju helt klart ägt rum och förnekas inte heller av någon.
Fru talman! Min argumentation — och den tyngdpunkt som den har fått genom min beskrivning av staten Israels tillkomst och av de svårigheter som den nya staten omedelbart råkade ut för i sina relationer till arabländerna genom det direkta anfallet vid proklamerandet av staten — gick ut på att skapa en motvikt mot den enögda syn som Oswald Söderqvist och vpk har i denna fråga. Man måste i den här konflikten förstå de stora svårigheterna för båda parter. Min argumentation har närmast tagit sikte på att förklara detta förhållande. Sedan vill jag också rikta blickarna mot den andra punkten i vpk:s motion, nämligen mot det påstådda brottet från Israels sida mot FN:s vapenembargo gentemot Sydafrika. Oswald Söderqvist och vpk har inte kunnat förebringa ett enda klart bevis på att Israel har brutit mot detta vapenembargo. Det är därför underligt att vpk kan väcka en motion där ett sådant påstående görs.

Fru talman! Det skulle inte falla mig in att tro att utskottet lever i föreställningen att om Israel enbart lämnade Västbanken och Gaza och PLO släpptes fram till förhandlingsbordet, så får vi fred i Mellanöstern. Jag förstår mycket väl att det inte låter sig göras att i ett relativt kort betänkande avhandla den enormt komplexa situation som det handlar om. Jag kan likväl inte låta bli att något, fru talman, understryka att på och runt denna ytterligt lilla areal på jordklotet, staten Israel, råder det ojämförligt mest komplicerade politiska läget. Jag tycker det är angeläget att få framhålla att det sannerligen inte enbart är Israel och PLO som finns med både framför och bakom kulisserna i Mellanöstern. Vi vet alla att det formligen kokar av supermaktsintressen och av de mest motsatta arabiska intressen. Man får därför på något sätt en känsla av overklighet, när problematiken skall benas upp och på något sätt systematiseras i ett utskottsbetänkande, om enbart relationer mellan Israel och palestinier avhandlas. Jag vet inte hur många gånger vi hört eller läst nyhetskommentarer angående FN-resolution 242. Men nog är det nästan korrekt att tala om otaliga gånger. Inte så sällan har det varit förstanyhet att PLO eller någon företrädare för PLO har sagt sig godkänna resolution 242. Men lika många gånger har denna nyhet dementerats, lika många gånger har det från något arabiskt land av någon palestinsk ledare, inte sällan samma person som föranledde nyheten, proklamerats att det rör sig om en missuppfattning, att kampen mot Israel skall fortsätta tills staten Israel utplånats. Det har här i dag, fru talman, talats om Israels relationer till FN-beslut. Det är väl rimligt att också erinra om PLO:s relationer till FN-resolutioner. Vi vet att PLO i dag är mindre enhetligt än under tidigare år. Vi vet att PLO:s ledning inte kan kontrollera sin egen organisation. Vi vet att PLO-grupperingar varit i de hätskaste strider med varandra. Vi vet att Syrien nyttjar terror och intrigspel, att Iran infiltrerar, att det formligen jäser av hat runt de futtiga kvadratkilometrar som utropades som staten Israel 1948. Fru talman! Jag tycker det blir mer än ofullständigt, det blir på något sätt en påfrestande förenkling av verkligheten att inte se staten Israels situation utifrån detta utomordentligt komplexa perspektiv. Jag försvarar självfallet inte allt staten Israel gör. Men vi får inte glömma att Israel snart sagt från alla håll trängs mot väggen. Israel kan självfallet sin historia, och man kan för övrigt nöja sig med historien från 1948 fram till våra dagar för att få klart för sig hur benägen västvärlden är att sitta på åskådarplats och mästra när det gäller Mellanöstern, i synnerhet och märkligt nog när det gäller områdets enda demokratiska stat, Israel. Fru talman! Det formligen vimlar, tyvärr och åter tyvärr, av gränsfejder, av djuprotat hat som leder till att människovärdet runt om vår jord kränks. Men det är ständigt, som en evig följetong genom historien, judarna och nu staten Israel, som skall stå i fokus. Det är mer än märkligt att så är fallet. Fru talman! Jag tycker att det också är viktigt att erinra om den konkreta fredsvilja Israel visade i uppgörelsen med Egypten. Jag är säker på att en massiv israelisk opinion är lika mån om att få fred runt alla staten Israels gränser. Men man vet att fred kräver mer än ord och mer än avlägsna staters pekfingrar. Fru talman! Jag har inget yrkande utöver utskottets förslag.

Fru talman! Sverige har som ett demokratiskt land anledning att ha synpunkter på alla länder som gör övergrepp mot mänskliga frioch rättigheter, och vi har i allra högsta grad anledning att reagera mot varje överträdelse mot folkrätten, oavsett om den begås av demokratier eller diktaturer. Men vi har också i ett demokratiskt land anledning att diskutera allt detta inom ramen för ett perspektiv, vilket vänsterpartiet kommunisterna uppenbarligen aldrig lyckas göra. Vpk diskuterar nämligen kritiken mot Israel helt fristående från det faktum att Israel är regionens enda demokratiska land, att det enbart är i Israel som araber har mänskliga frioch rättigheter, något som de faktiskt saknar i alla grannländerna. Man gör det också ständigt, vilket Alf Svensson nyss påpekade, helt isolerat från den mycket speciella situation som staten Israel lever i och som råder i regionen i dess helhet. Fru talman! Det intressanta med vänsterpartiet kommunisterna i alla dessa frågor är att man aldrig drar sig för att motionera och verka flitigt för att Sverige skall öka sina förbindelser med diktaturer som finns i vår direkta närhet, för att vi skall öka vår handel med öststaterna och för att vi skall förbättra våra förbindelser med Sovjetunionen. Det är ett land som i allra högsta grad har gjort sig skyldigt till ockupationer av andra länder och övergrepp mot folkrätten och som ständigt bryter på ett mycket gravt sätt mot grundläggande frioch rättigheter. Det är också intressant, fru talman, att när vpk skriver en sådan här motion riktar den sig mot demokratin i Mellersta Östern, inte t.ex. mot staten Syrien, som på alla sätt visar en omfattande krigsvilja. Det finns i dag också en ökande medvetenhet om att en stor del av den terrorism som drabbar världen utgår från detta land. Det är inte mot sådana stater som vpk vänder sig, och som vpk vill att vi skall dra ned förbindelserna med, utan mot den lilla demokratin. Detta, fru talman, säger än mer om vpk:s syn på och respekt för värdet av demokratin. Man skulle i och för sig kunna ställa frågan till vpk varför man vill dra ned på förbindelserna med det lilla demokratiska landet men inte tar upp våra förbindelser med en lång rad olika diktaturer. Men den typen av frågeställningar är til syvende og sidst ointressant, eftersom Israel helt enkelt är betydligt bättre på att symbolisera demokratins idé än vad vänsterpartiet kommunisterna någonsin kommer att bli.
Fru talman! Det lönar sig inte mycket att ta upp en debatt om de här frågorna med det anslag som Gunnar Hökmarks anförande hade. Visst kan man, om man tycker att det är roligt, vidga varje utrikespolitisk debatt här i riksdagen om en viss stat till att avse hela det globala perspektivet. Jag skulle kunna ta upp sådana debatter med exempelvis moderaterna i utrikespolitiska frågor, men det är inte någon större idé, eftersom det inte hör till det aktuella sammanhanget. Men, all right: Jag kan hålla med om att Israel är en demokrati, har ett parlament och genomför val. Men därför har vi anledning att ställa desto större krav — eller hur, Gunnar Hökmark? — på denna stats agerande i den demokratiska familjen. Vi har större anledning att ställa krav på sådana stater än på stater som uppenbarligen struntar i demokratiska former osv. Det är en mycket viktig punkt i detta sammanhang. Syrien har nämnts här. Syrien är ingen demokrati utan en militärdiktatur, men landet ockuperar trots allt inget främmande territorium i strid med FN-resolutioner osv. Gunnar Hökmark skulle naturligtvis kunna väcka en motion här i riksdagen med krav på nedtrappning av förbindelserna med Syrien, och motivera detta utifrån sina resonemang. Israel ockuperar dock fortfarande en del av Syrien, nämligen Golanhöjderna. Där görs också en svensk FN-insats som, till skillnad från den som görs vid Litanifloden, är mycket bra och framgångsrik. Jag förstår inte riktigt Gunnar Hökmarks resonemang på denna punkt. Skall jag ta upp Syrien, Jordanien, Saudi-Arabien och alla andra omkringliggande stater när vi skall diskutera denna fråga? Där finns ingen motsvarande bakgrund. Dessa stater har inte brutit mot några FN-resolutioner, och de förtrycker inte andra länders folk, på det sätt som Israel t.ex. gör på Västbanken. Men motionera gärna om Syrien, Gunnar Hökmark, så får vi ta upp en debatt om det landet och dess agerande på världsarenan.
Fru talman! Det finns anledning att tala mycket om Mellersta Östern och staten Israel, inte minst mot bakgrund av att staten Israel är en demokrati som vi av naturliga skäl bör känna en viss gemenskap med. Men den intressanta fråga som jag vill peka på när det gäller Oswald Söderqvist och vänsterpartiet kommunisterna är faktiskt just den han själv nämner, att vi har anledning att i detta avseende ställa större krav på en demokrati än på de förtryckarregimer som Oswald Söderqvist underlåter att diskutera i sina generella angrepp mot staten Israel. Just därför har vi större anledning att se till att vi har möjligheter att föra fram de synpunkterna. Det är dessa förbindelser som Oswald Söderqvist vill dra ned på. Man kan förvisso diskutera länge om Syrien bryter mot folkrätten eller ej. De olika krig som Syrien har medverkat till att starta och det förtryck som råder i Syrien och i ett antal andra länder gör att jag inte på samma sätt som Oswald Söderqvist vill skriva ut en frisedel för Syrien eller andra berörda arabländer. Faktum kvarstår, nämligen att det för Oswald Söderqvist är mer intressant att peka ut och angripa demokratin än att attackera diktaturen. Jag sade att det var symptomatiskt, och det finns ingenting i Oswald Söderqvists inlägg som förtar den bilden. I stället förstärks den.

Fru talman! När Oswald Söderqvist diskuterar Syrien — det har kanske också vi gjort — och bl.a. nämner Golanhöjderna, får man nästan en känsla av att han vill göra gällande att det är något slags arrogant okynnespolitik, enbart bedriven av expansionistisk lusta, som har gjort att Israel nu finns på Golanhöjderna. Sanningen är, som vi alla vet, att Israel upplevde en enorm osäkerhet därför att Syrien rent militärt nyttjade Golanhöjderna mot Galiléen och Israel. Det var för att om möjligt skaffa sig säkerhet i ett gränsområde, som var så oerhört svårt att komma åt från Galiléen, som den här ockupationen ägde rum. En förutsättning för att Israel skall lämna Golan måste självfallet vara att man får garantier — och varifrån kan man få dem — för att inte den situation skall upprepas som rådde på den tid som Syrien fanns där. Det har sagts tidigare, fru talman, att det här är en till synes olöslig konflikt. Utskottets ordförande Stig Alemyr uttryckte sig så, och det tyckte jag var helt korrekt. Det är orimligt att tro att någonting som ter sig olösligt kan lösas så enkelt som att Israel bara drar sig tillbaka. Det är verkligen mer komplicerat än så.
Fru talman! Jag tycker att Gunnar Hökmark skall ta det litet lugnt i den här replikomgången om dessa frågor. Om nu Gunnar Hökmark tycker att vi också skall diskutera Syrien och andra arabstater, varför gör då inte ni moderater det? Ni kan ju som alla andra motionera och anklaga dessa länder för saker och ting. Det är helt fel, som Gunnar Hökmark påstår, att jag har ställt upp som en advokat för Syrien och andra arabstater. Jag har två eller tre gånger i den här debatten till andra debattörer sagt att vi mycket starkt fördömer arabstaternas agerande gentemot palestinierna. Jag försvarar inte alls Syrien. Hur kan Gunnar Hökmark påstå något sådant? Jag har inte med ett enda ord försvarat Syrien, utan jag har tvärtom sagt att man har uppträtt mycket lumpet mot palestinierna, precis som de andra arabstaterna har gjort. Det måste finnas litet hyfs och ärlighet i debatten. Jag är mycket kritisk mot arabstaternas agerande gentemot det palestinska folket. De har inte gett palestinierna särskilt mycket. De har hela tiden utnyttjat dem för sina egna syften. På den andra sidan har de samtidigt haft Israel hackande på sig. Var så god och håll sakdebatten på en något så när hög nivå, om vi över huvud taget skall kunna föra en meningsfull debatt här i kammaren.
Fru talman! I sitt föregående anförande sade Oswald Söderqvist att det inte var aktuellt att rikta kritik mot Syrien på grund av några brott mot folkrätten. Detta protesterade jag mot. Nu säger Oswald Söderqvist att Syrien har uppträtt lumpet. Ja, man kan uttrycka det så. Många andra skulle kunna använda betydligt mer drastiska begrepp. Som jag ser det är den viktiga diskussionen i detta ärende i dag inte frågan om de enskilda länderna och deras sätt att bete sig. Skiljelinjen mellan vpk och de andra partier som står bakom utskottsbetänkandet gäller helhetssynen. Det går inte att rycka ut en frågeställning för sig och diskutera staten Israel helt oberoende av de speciella förhållanden som råder i regionen. Det är vad vpk gör, och det leder till att ni för en ensidig Mellersta Östern-politik, där ni röjer undan alla komplikationer. Därmed riktar ni era angrepp mot demokratin i stället för att också fästa uppmärksamheten på diktaturerna kring Israel.
Fru talman! Jag har lagt märke till hur noga Oswald Söderqvist är med att säga att han kritiserar arabstaternas agerande mot palestinierna. Där håller de sig med ett lumpet agerande, sade han. Vad anser Oswald Söderqvist om arabstaternas agerande mot Israel? Är det helt korrekt?
Fru talman! Nu har Gunnar Hökmark tänjt den här debatten så långt det rimligtvis och anständigtvis går för att vi skall kunna hålla oss inom det ämne som vi egentligen debatterar, nämligen Sveriges relationer till Israel och anmärkningarna mot samarbetet mellan Sydafrika och Israel, en fråga som vi har tagit upp i vår motion. Vi skall återkomma i den frågan sedan vi ytterligare har undersökt detta samarbete med apartheidregimen. Det finns— och det uttrycks i utskottets betänkande — många klara bevis och många underförstådda sakfrågor när det gäller detta samarbete. Det är frågor som det är mycket svårt att officiellt belägga. Men det är också därför som utskottet uttryckt en oro, som även moderaternas representanter har instämt i. Det tycker jag är ett bevis så gott som något för att det ligger något bakom det vi anför. Det har jag också visat genom citat ur den vitbok som jag rekommenderar Gunnar Hökmark och andra att läsa. Det är en mycket viktig publikation. Det kommer säkert fler sådana aktstycken. Den här debatten kommer som sagt att fortsätta, och vi skall driva dessa frågor vidare här i riksdagen. Det kan jag lova samtliga närvarande.

Fru talman! Utrikesutskottet har på sedvanligt sätt behandlat berättelsen från Nordiska rådets svenska delegation, och det är en mycket fyllig och allsidig redovisning som lämnas av verksamheten inom Nordiska rådet samt om arbetet i de olika utskotten och kommittéerna. När man läser delegationens redogörelse finner man att några frågor är särskilt angelägna och framträdande i det nordiska samarbetet. Det har utskottet pekat på i sitt betänkande. Det framgår att det som dominerade den senaste sessionen var en redovisning av och debatt kring den nordiska handlingsplanen för ekonomisk utveckling och full sysselsättning. Också det nordiska TV-samarbetet spelade en stor roll i sessionen. Beträffande handlingsplanen som rådet antog föregående år underströks kraftfullt att den måste följas upp på såväl nationell som nordisk nivå. Man framhöll också att handlingsplanen måste bli föremål för en fortlöpande översyn och omprövning vid kommande sessioner. Både rådsmedlemmar och regeringsrepresentanter hade framhållit betydelsen av detta, och det skall givetvis understrykas. Man hade också framhållit att målsättningen att förverkliga Norden som hemmamarknad kan bli verklighet endast om och i den takt som ovidkommande handelshinder undanröjs, etableringar vid gränserna underlättas och friare kapitalrörelser blir möjliga. I berättelsen kan man också utläsa att en fråga som engagerat både rådet och ministerrådet under senare år är det s.k. nordiska medborgarskapet. Arbetet med den frågan har resulterat i en utredning från ministerrådet som Prot. 1986/87:29 benämns Nordbors rättigheter i Norden. Det är en katalog över de hinder 19 november 1986 som människor möter vid flyttning eller vistelse i något annat nordiskt land. Jr ro oo Den här katalogen ses som ett första steg i ett större arbete, och därför efterlyses initiativ från ministerrådet för att minska skillnaderna i ländernas lagstiftning och praxis. När man tar del av den här omfattande utredningsrapporten inser man — det är måhända litet överraskande — hur mycket som fortfarande återstår att göra, trots alla betydande framgångar som uppnåtts i det nordiska samarbetet. Det gäller inte minst de rättsliga och sociala villkor som nordiska medborgare, bosatta i annat nordiskt land, lever under. Målet måste naturligtvis vara att de här personerna skall uppnå största möjliga likställighet med vistelselandets egna medborgare. Mot den bakgrund som jag har berört kan man ställa sig frågan om det möjligen är så att det nordiska samarbetet har en svaghet genom att det bedrivs över ett mycket brett fält. Hade man koncentrerat insatserna på vissa utvalda och prioriterade områden, kanske det hade blivit möjligt att sätta in större kraft och därmed nå snabbare resultat. Utskottet har vid behandlingen av delegationens redogörelse kunnat konstatera, och det gör utskottet med tillfredsställelse, att många nya och värdefulla idéer, initiativ och projekt växer fram inom ramen för Nordiska rådets verksamhet, och det vill utskottet se som en välkommen utveckling mot en väsentligt höjd ambitionsnivå på olika områden inom det nordiska samarbetet.

Fru talman! Utrikesutskottet uttalar sig i betänkandet om verksamheten inom Nordiska rådet mycket positivt om berättelsen som legat till grund för utskottets behandling. Man konstaterar med tillfredsställelse att många nya idéer och projekt växer fram och tyder detta som en välkommen utveckling mot väsentligt höjd ambitionsnivå på olika områden inom det nordiska samarbetet. Detta är säkert en riktig bedömning. Det räcker emellertid inte med en höjd ambitionsnivå. Än mer betydelsefullt hade varit om utskottet hade kunnat uttrycka sin tillfredsställelse med att konstatera en verklig framgång i ansträngningarna att praktiskt verkställa alla de idéer och förslag som kommit till uttryck i rådets arbete. Nordiskt samarbete är som allt internationellt samarbete behäftat med svårigheter. I våra nordiska länder ligger beslutanderätten i huvudsak hos parlamenten. I Nordiska rådet är det i sluttampen ministerrådet som bestämmer. Detta innebär att många av de idéer och förslag som väckts i Nordiska rådet och beslutas på Nordiska rådets session inte blir verkställda, därför att man i ministerrådet gör andra prioriteringar eller konstaterar — säkert helt riktigt — att medel saknas för projektens realiserande. Norden som hemmamarknad är ett av de projekt som rådet intensivt har arbetat med — det framgår också av berättelsen. Detta innebär undanröjande av icke tariffära handelshinder mellan våra olika medlemsländer, men än är det inte längre kommet än att rådet fortfarande kräver konkreta förslag från ministerrådet. 78 Nordiska rådet har beslutat om en handlingsplan för ekonomisk utveckling och full sysselsättning i Norden. Bl.a. vill ekonomiska utskottet att ministerrådet skall initiera ett utredningsarbete, avseende en total genomgång av de nordiska ländernas skattelagstiftning och skattepolitik och dess konsekvenser för det nordiska samarbetet. I det sammanhanget vill jag erinra om att de konservativa och moderata medlemmarna i Nordiska rådet har väckt ett förslag om att ministerrådet bör utreda vilka konsekvenser den nuvarande nordiska avgiftsoch skattepolitiken kan få för de nordiska ekonomierna, mot bakgrund av det faktum att viktiga konkurrentländer sänkt sina skattekvoter. Grunden för de nordiska ländernas utveckling är relationen till omvärlden. Vår kostnadsutveckling får inte överstiga våra viktigaste konkurrentländers, och vi vet att över 80 96 av de nordiska ländernas export går till OECD länderna. De nordiska länderna har under de senaste decennierna kontinuerligt tappat marknadsandelar på OECD-marknaden, och när nu många länder lägger om sina skattesystem, kommer vi i Norden i än sämre läge. Men, som sagt, en utredning är beställd. Debatten om nordiskt samarbete fick oanad fart när den s.k. Gyllenhammarsgruppen lade fram sitt förslag om konkreta åtgärder, benämnt Norden finns. Flera av dessa förslag utvecklas av egen kraft. De nordiska statsministrarna såg positivt på gruppens förslag och ansåg att näringslivsgruppen borde kunna tillföra det nordiska samarbetet viktiga erfarenheter och impulser. Vissa av förslagen är, som jag sade, föremål för utveckling också inom Nordiska rådet, t.ex. den utomordentligt viktiga rekommendationen om friare kapitalrörelser och valutapolitiskt samarbete samt en friare nordisk aktiemarknad. Inom Nordiska ministerrådet har också påbörjats ett arbete med att undanröja handelshinder mellan våra länder. De konservativa och moderata ledamöterna i Nordiska rådet har i ett medlemsförslag föreslagit att en samlad genomgång av Gyllenhammarsgruppens förslag skall göras för att fastslå vilka som bör genomföras. Två frågor har stor aktualitet i Nordiska rådets arbete, vilket också framgår av berättelsen. Den ena är en fråga som skall debatteras senare i dag, frågan om fasta förbindelser över Öresund. Den frågan har diskuterats i decennier, och för några år sedan såg en lösning ut att närma sig. Från dansk sida meddelades att Stora Bält-bron skulle realiseras och därmed också byggandet av förslagsvis en tunnel Helsingborg-Helsingör och en bro mellan Malmö och Köpenhamn. På den danska sidan har nu en del hänt, och en av de viktigaste förutsättningarna för att närma de nordiska länderna geografiskt till varandra tycktes uppfyllas — tills, fru talman, vi läste i tidningarna att socialdemokraterna i Skåne vid en extra kongress i Kristianstad anslöt sig till motståndarna till en bro över Öresund. Röstsiffrorna var 226-201, och det skulle vara intressant för mig att veta hur Nils T Svensson röstade. Detta ställningstagande måste vara ytterst besvärande för den svenska regeringen i dess fortsatta förhandlingsarbete med danskarna. En viktig del av de svenska socialdemokraterna säger ett tydligt nej till fortsatta förhandlingar och vill i stället satsa på utbyggd färjetrafik och järnvägstrafik. Jag tycker att detta är ytterst remarkabelt, och jag förstår att herr Yngvesson i Malmö är närmast förtvivlad över att se sina ansträngningar att förverkliga en stor nordisk tanke grusas av de egna kamraterna. Jag bara hoppas att majoriteten av den svenska regeringen har kurage nog att sätta sig över splittrade lokala intressen. En fast förbindelse över Öresund är inte i första hand en skånsk angelägenhet. Det är en fråga för hela Norden och den grund på vilken ett förstärkande av det ekonomiska samarbetet måste bygga. Till sist några ord om kultursamarbetet.

Och huru sker nu detta? TV har i dag en genomslagskraft som knappast kan övervärderas. Det gamla Nordsatprojektet, som i all enkelhet betydde att vi i Norden genom satellitöverföring skulle kunna se varandras TV program, var en genial tanke av högt kulturellt värde. Den föll, i huvudsak genom att de svenska socialdemokraterna hade en orimlig tilltro till att man skulle kunna begränsa TV-tittandet till monopolstyrda svenska program. I dag står vi kanske inför realiserandet av Tele-X-projektet. Bekymmer med uppsändandet av Arianeraketen har fördröjt genomförandet ytterligare, och dessutom har man i Nordiska rådets kulturutskott fastnat i frågor om programproduktion. I det avseendet delar jag Bengt Göranssons uppfattning: Låt oss åtminstone få tillgång till varandras program, även om det tyvärr måste ske genom gallring! Krav på gemensam nordisk programproduktion kommer att inte bara ytterligare försinka genomförandet utan kanske tt.o.m. medverka till att det blir så inaktuellt att det aldrig realiseras — farhågor som jag tidigare har framfört. Jag har givetvis ingenting emot gemensam nordisk programproduktion — tvärtom skulle det utgöra en angelägen nordisk samarbetsform — men jag kan inte inse att detta måste kopplas ihop med realiserandet av Tele-X. Herr talman! Detta var mina helt privata funderingar, men de utgör en utkastad livboj för att rädda vad som räddas kan. Det s.k. Nordprogprojektet, dvs. televerkens samarbete för att sända över kabel, är tyvärr ett mera realistiskt program, och framtiden får utvisa vad som blir verklighet. Herr talman! Jag instämmer trots allt i utrikesutskottets yttrande, att ambitionerna är höga och att detta är ett gott tecken på en vidareutveckling av det nordiska samarbetet. Det är också angeläget att vi i våra nordiska parlament får ett allmänt och gärna ökat intresse för vad som sker inom det nordiska samarbetet. Den nya utformningen av tidningen Nordisk Kontakt är tillkommen för att skapa ett ökat läsvärde, och tidningen utgör en god informationskälla för dem som vill ta del av samarbetet inom våra nordiska länder. Jag hoppas till sist att alla partier aktivt verkar för att vi i den svenska riksdagen nationellt skall arbeta i den riktning som ambitionerna inom Nordiska rådet visar mot. Herr talman! Jag har inget yrkande att ställa.
Herr talman! Ingrid Sundberg frågade mig beträffande den konferens som socialdemokraterna i Skåne har haft och där frågan om fasta förbindelser över Öresund har behandlats hur jag ställde mig i omröstningen. Jag kan ge det beskedet till Ingrid Sundberg att jag röstade för fasta förbindelser. Jag har alltid haft den åsikten, och jag har samma argument för den som Ingrid Sundberg framförde. Jag ser frågan liksom hon som en nationell och också nordisk fråga i allra högsta grad. Nu menar jag att det som diskuterades på den skånska distriktskonferensen inte behöver föranleda några förändringar i den tidsplan som finns. Jag förutsätter att den socialdemokratiska regeringen fullföljer det utredningsarbete som har påbörjats och att man i övrigt följer den tidsplan som är utsatt.

Herr talman! Det finns tyvärr en rätt utbredd missuppfattning bland många politiker om att det nordiska samarbete som utformas av Nordiska rådet är trögt och byråkratiskt och har föga verklighetsanknytning. Naturligtvis kan en årligen återkommande berättelse av ungefär samma format och utseende lätt förmedla en bild av stagnation, men för den som ger sig in i texten och följer några av de aktuella arbetsuppgifterna framstår det ganska klart att det nordiska parlamentariska samarbetet lever här och nu. Det blir vad vi politiker gör det till. De 20 svenska medlemmarna av Nordiska rådet får arbeta inom olika sakområden: ekonomiska frågor, rättsliga frågor, arbetsmarknadsfrågor, sociala frågor och kulturfrågor. Nu har vi också fått ett nytt utskott i Nordiska rådet för att med regeringar och olika institutioner diskutera det nordiska samarbetets budget och kontrollera effektiviteten i samarbetet.

Vi har flera hörnstenar i det nordiska samarbetet som bör kunna förstärkas. Låt mig nämna kultursamarbetet, som bör få mycket fler insatser på TV och telekommunikationsområdet. Vidare gäller det arbetsmarknadssamarbetet, där vi kan göra mer gemensamt för att finna sysselsättningsmöjligheter för hotade grupper, nämligen ungdomar och äldre. Låt mig också peka på det ekonomiska samarbetet, där vi bör kunna finna flera näringslivsprojekt och ta bort många handelshinder mellan de nordiska länderna. På det socialpolitiska området har det redan här nämnts hur viktigt det är att vi försöker ta bort de hinder och skillnader som finns när vi reser och flyttar inom Norden. Vi har det inte helt likvärdigt i Norden, även om vi gärna alla vill framstå som välfärdsstater. Låt mig till slut nämna miljösamarbetet, där vi tillsammans måste ställa krav på begränsning av utsläpp i våra länder och samarbeta bättre vid internationella miljövårdsöverläggningar. Herr talman! Ute i världen betraktas de nordiska länderna med sina nära 22 miljoner människor som en helhet, trots att vi är spridda över en stor landareal och många havsområden. Nordens gränser går från Karelen till Grönlands västkust, från nordpolen till dansk-tyska gränsen. Det är ett enormt stort rike. Vi samarbetar vid val av styrelser i internationella organ som Valutafonden, UNESCO, FAO och WHO. I dessa sammanhang betraktas vi alltså som en nordisk enhet. Det är också viktigt att det parlamentariska samarbetet på vanligt nordiskt sätt följs upp och fördjupas av nordiska organisationer, t.ex. Föreningen Norden och många nordiska fackoch intresseorganisationer. I år har vi haft en stor nordisk arbetarkongress i Göteborg, där nordisk arbetarrörelse har visat prov på sin vilja att fortsätta att utveckla nordiskt samarbete också i förhållande till det övriga Europa. Visst kan det finnas meningsmotsättningar också mellan nordiska grannländer, men det är mycket lättare att lösa dem inom den nordiska familjen. Vi är fästade vid varandra med starka band som håller också för tillfälliga påfrestningar. Vi socialdemokrater är beredda att med olika förslag även framgent medverka till en höjd ambitionsnivå i det nordiska samarbetet. Det senaste året har ju visat att parlamentarikerna kan lyfta det nordiska samarbetet från mer triviala samarbetsfrågor till brännande aktuella frågors lösning. Låt mig bara nämna Nordiska rådets miljövårdskonferens i september 1986, då man lyckades ena politiker från över 20 länder — både västoch östländer — i en framstöt för snabbare tempo i den internationella miljökampen mot luftföroreningarna, som hårt har drabbat speciellt Sverige. Detta är ett exempel på att det är gott gry i det nordiska parlamentariska samarbetet. En undersökning som har gjorts av Föreningen Norden har visat att det bland ungdomen finns tankar om att det nordiska samarbetet skall ha hög prioritet i framtiden. Därför har Nordiska rådet också satt i gång en ökad informationsverksamhet, riktad till skolorna och allmänheten i Norden. Vi hoppas att vi också med TV-satsningen på en speciell kanal skall hitta nya möjligheter till information. Med anledning av den debatt som förts tidigare skulle jag vilja göra några bemärkningar. Det är riktigt att katalogen över nordbors rättigheter visar på många hinder för samarbetet. Vid det sammanträde som ägde rum förra veckan i Helsingör mellan socialoch miljöutskottet och de nordiska hälsooch sjukvårdsministrarna blev man överens om att regeringarna skall börja angripa dessa hinder och försöka få bort dem. Man skalli stället framställa en rättighetskatalog så att alla Nordens medborgare vet vilka rättigheter de har i de nordiska länderna. Man skall göra en populär version av den som kan komma ut till alla gränsorter för att informera nordiska medborgare om deras rättigheter. Även om ministerrådet har det slutliga avgörandet tycker jag att det senaste året har visat att parlamentarikerna i Nordiska rådet lyckats pressa regeringarna till nya inslag i det nordiska samarbetet. Jag tror att det skall gå att även i fortsättningen få ännu fler möjligheter till framsteg i det nordiska samarbetet om vi verkligen utövar en ordentlig press på ministerrådet. Herr talman! När det gäller Öresundsbron tycker jag att vi kan föra den diskussionen i den debatt som följer senare i dag i den frågan. Herr talman! Till sist vill jag säga att jag hoppas att det genom ungdomarnas intresse för det nordiska samarbetet i fortsättningen skall bli ännu flera supportrar för sådant samarbete i de nordiska länderna. Den svenske statsministern lyfte i sin regeringsdeklaration fram det nordiska samarbetet.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
Herr talman! Jag har egentligen inte några andra åsikter än de som Grethe Lundblad här fört fram. Jag vill emellertid kommentera två saker. Grethe Lundblad sade att det trots allt finns tecken som tyder på att parlamentarikerna pressar ministerrådet till åtgärder som ger resultat för det nordiska samarbetet. Jag uttryckte vissa tvivel om det i mitt tidigare anförande. Jag hoppas att Grethe Lundblad har rätt. Jag vill gärna anföra ett exempel, så att det kan komma in i kammarens protokoll. Det står så ordentligt i Nordiska rådets berättelse att man har utökat anslagen till kultursamarbetet kraftigt, vilket jag personligen finner utomordentligt viktigt. Vad man där inte talar om är att ministerrådet utan meddelande till eller hörande av kulturutskottet beslutat att ett Ocean Drilling Programme skulle få huvuddelen av dessa nya kulturpengar. För det första var vi inom kulturutskottet inte medvetna om detta. För det andra tyckte vi kanske inte att det direkt var en kulturfråga. Det finns i dag en samling hinder i det nordiska samarbetet. Man skall nu komma ut med en rättighetskatalog. Sådan är vokabulären ofta i Nordiska rådet — man konstaterar vad som är fel, och man skall försöka få fram det positiva. Jag vill gärna säga att jag tycker att det är mycket bra. Men jag kan inte komma ifrån att man innan man kan göra en rättighetskatalog måste upprätta en hinderkatalog. Att bara ta fram rättigheterna utan att undanröja hindren leder bara till positiva ord och förhållandevis få åtgärder.
Herr talman! Jag vill ändå hålla fast vid min uppfattning att de nordiska parlamentarikerna i ökad utsträckning har börjat pressa de nordiska regeringarna till aktiva insatser för nordiskt samarbete. Jag känner till malören med bidraget till ett program till kulturutskottet som man inte bett om. Jag kan trösta Ingrid Sundberg med att Nordiska rådets presidium redan tagit itu med frågan. Jag tror inte att detta kommer att upprepas. Det stämmer att det när det gäller nordbors rättigheter i Norden finns många hinder. Det löfte vi fick av ministerrådet för en vecka sedan i Helsingör var att man nu skall börja bearbeta dessa hinder. Man skall också ge ut en rättighetskatalog för att nordiska medborgare skall veta exakt vilka rättigheter de har och inte förledas tro att de behåller alla rättigheter vilket land de än reser till. Jag tror att det är viktigt att vi talar klarspråk till medborgarna i Norden. Herr talman! Jag tycker det är upplyftande att ungdomen i Norden har uttalat sig så positivt om det nordiska samarbetet. Det lägger ett ansvar på oss politiker, att vi höjer ambitionsnivån i det nordiska samarbetet. Därom tror jag att alla partier i denna riksdag är ense.
Herr talman! Jag tackar Grethe Lundblad för det löfte som hon egentligen inte har möjlighet att avge, nämligen att malören inte skall upprepas. På sätt och vis har det redan skett, eftersom vi parlamentariker från budgetoch kontrollutskottet vid möte med ansvariga ministrar kunde konstatera att man anslagit 2 milj.kr. till bildande av ett planteinstitut — jag har inte namnet exakt, men det var en sammanslutning av växtodlare — utan hörande av något utskott eller Nordiska rådet. Tyvärr händer sådana malörer. Jag instämmer i Grethe Lundblads förhoppning om att det inte skall bli flera.

Herr talman! Den svenska vapenexporten har debatterats i många sammanhang och har varit föremål för överväganden i utskottsutlåtanden under årens lopp. Slutsatserna av dessa överväganden har varit ganska enstämmiga: Svensk säkerhetspolitik grundas i väsentlig del på tilliten till den egna industrins förmåga att utveckla och tillverka materiel för vårt försvar. Det är av stort värde att Sverige inte blir beroende av utländska leverantörer, ett beroendeförhållande som skulle kunna utnyttjas för påtryckningar eller leda till att Sverige i en avspärrningssituation skulle stå utan viktig försörjning med materiel till vårt försvar. Svensk vapenindustri har också hög kompetens. Vi har genom egen tillverkning möjligheter att skaffa vapen som är lämpade för vår terräng och vårt värnpliktssystem. Vi kan också genom en egen krigsmaterieltillverkning skaffa oss en egen försvarsprofil som sammanfaller med värnpliktssystemet och som passar de förhållanden under vilka vår krigsmakt kan tänkas behöva operera. Kostnaderna för vapentillverkningen är emellertid mycket höga. Det är en hög teknologisk nivå på dessa vapen, och att ta fram dem kostar stora summor. Skall vi klara denna självförsörjning måste vi exportera vapen för att kunna tillverka längre serier och därigenom få en rimlig kostnadstäckning. Det skall emellertid betonas att den svenska försvarsindustrin inte har som ett primärt mål att tjäna pengar på den exporten, utan exporten är anpassad till och framställd för den svenska försvarsmaktens behov. I linje med den nedrustningsoch fredspolitik som Sverige bedriver i FN och i andra internationella sammanhang är det naturligt att den svenska vapenexporten är underkastad en mycket strikt kontroll från svenska myndigheters sida. Den svenska vapenexporten skall inte bidra till att underblåsa oron och spänningarna i världen. Detta är ett viktigt kriterium för vapenexporten. Utrikesutskottet granskar den svenska vapenexporten, och en sådan granskning företas också i utrikesnämnden och i den rådgivande nämnden för export av krigsmateriel. Denna nämnd har varit verksam sedan 1985. Det skall emellertid inte förtigas att tillämpningen av de regler och riktlinjer som gäller för den svenska vapenexporten ofta leder till ett politiskt och moraliskt dilemma. Vi har ju vår kända inställning i fredsoch nedrustningsfrågorna. Vi har också stora svårigheter att kontrollera att vår försäljning av vapen inte, via reexport, når länder som befinner sig i krig eller som har så instabila inre förhållanden att vapnen nyttjas till att underblåsa de inrikes fejderna eller till att utföra terrorhandlingar. Jag vill kort konstatera att kontrollen av vår vapenexport skärpts undan för undan, och senast 1985 skedde en ytterligare skärpning av de tidigare riktlinjerna och reglerna. Det var också 1985, vilket jag sade tidigare, som den rådgivande nämnden började sin verksamhet. Frågan om vidareexport och s.k. slutförbrukarintyg hår skärpts undan för undan, och numera krävs alltid sådana intyg då Sverige säljer vapensystem, ammunition och vapendelar. De länder som vi närmast underhandlar med och säljer vapen till är i likhet med Sverige neutrala länder som har en likartad inriktning då det gäller politiken i nedrustningsoch fredsfrågor. Naturliga förhandlingsparter i det här sammanhanget är t.ex. våra nordiska grannländer, Österrike och en del neutrala stater i andra delar av världen. I flera motioner till årets riksmöte, bl.a. från folkpartiet, berörs frågan om det förekommit brott mot dessa förordningar om svensk vapenexport. Rikspolisen och tullkriminalen utreder dessa ärenden, och några klara besked i sammanhanget har ännu inte kommit. Särskilt utpekad i det här sammanhanget är vår vapenexport till Indonesien. Som känt befinner sig Indonesien i öppet krig på Östra Timor. Vi i folkpartiet kan inte under dessa omständigheter och med hänsyn till omfattningen av den vapenexport som sker just till Indonesien godkänna den skrivning som utskottsmajoriteten har presterat i den här frågan. Vi anser att frågan huruvida regeringen handlat rätt eller fel är mycket kontroversiell, och vi ifrågasätter om regeringen följt gällande riktlinjer. Jag behöver inte argumentera mera i detta sammanhang. Jag konstaterar bara att ärendet för närvarande, efter en anmälan, prövas i konstitutionsutskottet. Jag anser att detta tydligt borde ha påpekats i utskottsskrivningen. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation nr 3 i utskottsbetänkandet, och det är en reservation som vi har gemensam med centerpartiet.

Herr talman! Den svenska riksdagen har, såvitt jag förstår, i enighet fattat beslut om en ny lag, lag nr 2 kan man säga, som förbjuder svensk vapenexport i princip, men som tillåter undantag från huvudprincipen enligt vissa kriterier. Enligt den proposition som föregick lagen, vilken för övrigt trädde i kraft 1983, skulle hädanefter en total bedömning göras av köparlandets utrikespolitiska förhållanden, dess inrikespolitiska situation samt materielens beskaffenhet och det sätt på vilket den kan tänkas bli använd. Den gamla lagen från 1971 godkände vapenexport om det inte gällde stat som befinner sig i väpnad konflikt med annan stat, stat som är invecklad i internationell konflikt eller stat som har inre väpnade oroligheter. Någon totalbedömning krävdes ej. Centern var initiativtagare till den nya lagen genom Sven Erik Nordin, som då var riksdagsledamot. Han krävde under 1970-talet en skärpning av tidigare lagstiftning. 1977 framhöll han i en debatt att klarare definitioner och avgränsningar måste till, bl.a. rörande vad som menas med väpnad inre konflikt och skillnaden mellan defensiva och offensiva vapen. Redan 1971, då den gamla lagen tillkom, varnade centerpartiet för svårigheter med definitionerna. 1979 konstaterade Sven Erik Nordin i en annan debatt, att den gamla lagen medgav så många undantag att vapenexporten tenderade att öka alltmer. Först 1979 insåg socialdemokraterna att det var nödvändigt att ompröva 1971 års lag.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 Ja, det är det vi från centerpartiet nu försöker hävda — varje exportärende skall prövas oavsett tidigare avtal. Det säger lagen. Men vad har nu hänt? Jo, regeringen har beviljat dispens för utförsel av vapen till Indonesien 1986 utan att på nytt pröva ärendet. Regeringen menar att detta innebär ett fullgörande av tidigare avtal, och då medger riktlinjerna undantag även om lagen inte gör det. Lagen om förbud mot vapenexport är alla partier överens om, men såvitt jag har kunnat utläsa gäller inte det samförståndet de åberopade riktlinjerna. Det här har föranlett centern, folkpartiet och vpk att underteckna en gemensam reservation i konstitutionsutskottets granskningsbetänkande 1985/86. Jag skall be att få påminna om den. Där står: ”Vid granskning av regeringens allmänna handläggning av vapenexportfrågor har det framkommit att regeringen den 20 februari 1986 beviljat dispens för utförsel av vapen till Indonesien. Vid utfrågningen inför utskottet har statsrådet Hellström uppgivit att regeringen inte tillåter några nya åtaganden till Indonesien. Däremot tillåts leveranser som är knutna till tidigare gjorda åtaganden. Även följdleveranser tillåts. Enligt riktlinjerna för dispensgivningen görs ingen åtskillnad mellan export av vapen som har sin grund i nya åtaganden —-—-— eller tidigare åtaganden —— —. Beträffande av regeringen redan tidigare utfärdade tillstånd gäller att de endast kan dras in vid väpnade konflikter med annan stat eller vid inre oroligheter. För följdleveranser —-- gäller särskilda regler. Det nya tillståndet till Indonesien avser vapen enligt tidigare gjorda åtaganden I reservationen konstateras att ett kontrakts ålder inte kan utgöra skäl för regeringens bedömning. Om regeringen har bedömt situationen i Indonesien sådan att tillstånd inte skall ges för nya åtaganden, borde enligt riktlinjerna samma slutsats ha dragits vid tillståndsgivningen enligt tidigare åtaganden. Konstitutionsutskottet hade då inte granskat frågan, vilket man håller på med i dag. Om regeringen följt de principer som Olle Göransson tog upp 1982, skulle en ny bedömning ha gjorts. Varje exportärende måste prövas! Vad hade då en ny bedömning lett fram till? Ja, enligt centerpartiets åsikt skulle den ha lett fram till att export av dessa vapen inte skulle ha medgivits. Varför? Låt mig då beskriva nuvarande situation i Östtimor, enligt källor som vi officiellt godkänner annars — bl.a. katolska kyrkan och Amnesty. En tredjedel av befolkningen, dvs. 200 000 personer, har dödats. Halva befolkningen är tvångsförflyttad till bevakade byar. Där har Indonesien 25 000 soldater på 200 000 invånare. Indonesien trampar hela tiden på de mänskliga frioch rättigheterna genom förföljelse, tortyr, tvångssterilisering, förbud mot samtalsspråket tetum m.m. Trots UD:s Dag Klackenbergs försäkran om att allt är lugnt, pekar katolska kyrkan på ständigt nya gerillaanfall under 1985 och nya indonesiska offensiver, senast i maj 1986. Ärinte detta tillräckligt för att en ny prövning borde ha gett vid handen att vapenexport inte kan tillåtas? Från centerns sida anser vi att landet befinner sig i konflikt och att all krigsmaterielexport till Indonesien skall upphöra. Vi har i olika sammanhang krävt det. Vi har också ett beslut från centerns partistämma bakom oss. Vi anser att lagen skall följas i varje ärende. Då ärendet nu prövas i konstitutionsutskottet innehåller vår och folkpartiets reservation endast ett ifrågasättande av huruvida regeringen följt gällande riktlinjer eller inte. Jag yrkar därmed bifall till reservation nr 3. I det här sammanhanget vill jag också ta upp frågor som Pär Granstedt har belyst i sin motion U410. Sverige har i flera fall erfarit att länder som vi exporterat till inte följt kravet på förbud mot vidareexport. Principiellt gäller att regeringen för att bevilja exportlicenser fordrar ett slutanvändarintyg, där köparlandet intygar att materielen inte är avsedd för reexport. I samband med ett flertal frågor till dåvarande handelsminister Mats Hellström svarade denne att polisutredning pågick om just vidareexport. Det måste vara så att all vapenexport till stat som i strid med slutförbrukarintyget vidareexporterar svensk krigsmateriel avbryts. Om vi inte skärper prövningen i dispensärenden så att reglerna för krigsmaterielexport efterlevs, då kommer omvärlden att förlora sitt grundade förtroende för Sveriges vilja till fred och nedrustning. Detta skulle naturligtvis vara mycket beklagligt. Utskottet har därför också skrivit att man utgår ifrån att regeringen vidtar effektiva åtgärder om det i polisutredningarna visar sig att intygen inte efterlevts. Detta visar att även utskottet i sin helhet anser att det är viktigt att lagen efterlevs. Vi får hoppas att regeringen tar fasta på vad som står i betänkandet och inte inför vidgade tolkningar av lagen. Det vore mycket olyckligt.

Herr talman! Detta är en gammal följetong i riksdagen, och vi skall väl åstadkomma ett nytt kapitel i dag, förstår jag. Jag vill först slå fast några grundsatser, så att det är helt klart vad vi grundar vårt ställningstagande på. Vi anser att Sverige skall ha en egen vapenproduktion, eftersom vi anser att vi skall ha ett militärt försvar som behöver vapen. Vi anser vidare att vi behöver exportera vapen, bl.a. för att få ett teknikutbyte till stånd men naturligtvis också för att kunna hålla i gång produktionen på ett billigare sätt. Så långt tror jag att vi är överens med alla andra. Vi anser också liksom alla andra att exporten skall begränsas mycket kraftigt av stränga och rigorösa bestämmelser om vilka som skall få köpa och när exporten skall avbrytas osv. Det har vi haft många och långa debatter om och avgett många och genomarbetade motioner om under alla år här i riksdagen. Det är alltså bakgrunden till vårt arbete i den här frågan. De fyra grundsatser som alla känner till och som ofta återupprepas men som jag inte skall upprepa nu anser vi skall gälla. I dagens utskottsbetänkande har vi ett par reservationer. Jag går inte in på de yrkanden som vi har släppt vid utskottsbehandlingen, åtminstone för den här gången, utan jag håller mig till våra reservationer. Då kommer vi återigen in på tolkningen av de tidigare riktlinjer som är upphöjda till lag och som skall gälla. Där har vi reserverat oss för att det — oavsett vilket parti som sitter vid regeringsmakten — blir ständiga brott mot bestämmelserna. Det gällde socialdemokratiska regeringar under hela 1950 och 1960-talen och ända fram till 1976. Det gällde de borgerliga regeringarna efter 1976 och fram till regeringsskiftet 1982. Och det har gällt den socialdemokratiska regeringens exportpolitik efter 1982. Vi har riktlinjer för begränsning av exporten. Men från vpk säger vi inte — vilket sägs i utskottsbetänkandet — att exporten skall gälla endast ett fåtal länder. Det är egentligen ganska ointressant hur många länder som får köpa. Det viktiga är att reglerna följs. Vi har särskilt tagit upp den ena stormakten, dvs. USA. På den punkten tycker jag att utskottet har en mycket märklig skrivning, som regeringspartiets talesman måste förklara litet närmare när han så småningom kommer upp här. Första delen i riktlinjerna innebär att vi inte skall sälja krigsmateriel till stat som befinner sig i väpnad konflikt, dvs. krigstillstånd. Beträffande USA kan man verkligen ifrågasätta om inte det är en stat som befinner sig i väpnad konflikt eller krig. Det är länge sedan man förklarade krig mellan stater, så det finns inga sådana öppna krigsförklaringar. Men USA är ju invecklat i krig gång på gång. Nu är man invecklad i ett mycket blodigt och otrevligt krig i Mellanamerika, genom att man stöder den ena sidan i kampen mellan Nicaraguas regering och contras. Där går man öppet ut och anslår pengar, Prot. 1986/87:29 skickar över instruktörer, beviljar vapenleveranser osv., vilket alla känner 19 november 1986 till. Det är ett klart brott som klart diskvalificerar USA som köpare av Truman leee svenska vapen. Om man går till den andra delen i bestämmelserna, att vi inte skall sälja krigsmateriel till stat som riskerar att råka i krig, blir USA naturligtvis ännu mer diskvalificerat som köparland. Man riskerar ju varenda dag att komma i väpnad konflikt och i strid med andra stater, vilket vi också har sett gång på gång under efterkrigstiden. Då kommer vi till frågan: Skall bestämmelserna gälla? Jag vill här citera en mycket egendomlig passus i utskottsbetänkandet på s. 4: ”Därtill kommer säkerhetspolitiska överväganden vad det skulle innebära om export förbjöds till länder som Sverige självt är i behov att importera krigsmateriel ifrån.” Tänk noga på vad som står här! Här säger utskottsmajoriteten att om det gäller ett land — underförstått USA, som är vad det handlar om — som det är viktigt för oss att få köpa krigsmateriel från, alltså importera, tar den synpunkten över förbudet i lagstiftningen mot svensk krigsmaterielexport. Alltså kan vi med detta som bakgrund sälja vapen till USA, för det är viktigt ur säkerhetspolitisk synpunkt. Men då får vi ju ändra lagen! Då kan inte vare sig punkt 1 eller punkt 2 i lagen gälla längre — om det är säkerhetspolitiska bedömningar av om vi skall få importera som skall avgöra. Oavsett om USA invaderar Grenada, som man gjorde för några år sedan, eller aktivt deltar i strider i Mellanamerika eller på andra håll i världen och ständigt är invecklat i militära operationer och skickar trupper kors och tvärs, skall lagstiftningen inte gälla! Men vi måste ju bestämma oss om vi skall följa lagen eller om de säkerhetspolitiska bedömningarna skall gälla. Detta tycker jag är väldigt avslöjande. Det visar ännu en gång att när det passar, då är man från socialdemokratiskt eller borgerligt håll beredd att bryta mot bestämmelserna. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till vår reservation nr 1, som handlar just om dessa frågor, nämligen samarbetet med och vapenexporten till USA. Jag vill också säga några ord om vår andra reservation, som behandlar vapenleveranserna till Indonesien. Den frågan har varit föremål för debatt sedan 1975, när Indonesien först invaderade Östtimor. Vi har gång på gång aktualiserat frågan. Jag hade min första debatt om den här i riksdagen 1977, då vi hade en borgerlig handelsminister, Staffan Burenstam Linder, och då man hade påbörjat den första exporten av Boforsmateriel till Indonesien. Det var helt klart fråga om ett brott mot bestämmelserna. Nu föreligger en reservation också från centerpartiet och folkpartiet, och jag tycker att jag måste säga några ord om den. I den regering som Staffan Burenstam Linder ingick i fanns nämligen också folkpartistiska och centerpartistiska statsråd, som var med om att fatta beslut om och godkänna den export till Indonesien som jag nyss talade om. De hade då inte någonting att säga när vi påtalade saken i debatterna. Det är riktigt att socialdemokratiska talesmän, bl.a. dåvarande riksdagsmannen och sedermera handelsministern 89 Mats Hellström, var uppe och krigade i den här frågan tillsammans med oss. Det är också riktigt att vi efter 1982 har sett ett annat förfaringssätt från Mats Hellströms och från den nuvarande socialdemokratiska regeringens sida. Men jag tycker ändå att det agerande man nu kan konstatera från till att börja med folkpartiets sida är litet konstigt. Birgit Friggebo, som har anmält frågan till konstitutionsutskottet och som gått ut i pressen och talat vitt och brett om att folkpartiet är emot vapenexport till Indonesien, satt ändå som statsråd i den regering som godkände den första exporten. Centerpartiet var naturligtvis också representerat i den regeringen. Det är riktigt att vi i den här frågan har förenat oss i konstitutionsutskottet — det är inte första gången vi behandlar vapenexportärenden där — men desto märkligare är då det som nu skett och som framgår av det betänkande vi nu behandlar. Först går Rune Ångström upp i talarstolen och säger att det råder öppet krig på Östtimor, att det är diskvalificerande och att vi inte skall sälja vapen till Indonesien. Sedan säger Görel Thurdin för centerns del att det är helt klart att en väpnad konflikt pågår i landet och att det är fel att exportera vapen till Indonesien. Men ingen av er, varken centern eller folkpartiet, stöder vår reservation om att vapenexporten till Indonesien skall stoppas. Ni talar om att ärendet anmälts till konstitutionsutskottet, men det är ju ointressant. Det rör något som redan har hänt. Varför stöder ni inte vår reservation om att vapenexporten till Indonesien skall stoppas, när ni båda två som företrädare för era partier klart och tydligt säger att det skett ett lagbrott? Det är inte, som jag har sagt i andra debatter, någon större vits att i olika sammanhang hacka på Mats Hellström, när ni själva uppträder precis likadant i dag. Om det funnits någon ärlighet bakom era uttalanden hade ni inte avgivit er töntiga reservation, utan då hade ni stött vår reservation. Det hade varit ärligare, och då hade det ni sagt här nyss klingat bättre. Med detta yrkar jag bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Oswald Söderqvist ställde frågan varför inte vi i folkpartiet och centern har stött vpk:s motion om att vapenexporten till Indonesien omedelbart skall avbrytas. Jag trodde att jag klargjorde detta i mitt anförande. Ärendet är dels föremål för rikspolisens och tullkriminalens utredning, dels också anmält till konstitutionsutskottet. Det kommer att avgöras i konstitutionsutskottet senare under riksmötet. Vi anser att det vore att föregripa konstitutionsutskottets behandling om vi i dag gjorde ett definitivt ställningstagande. Frågan gäller om vederbörande statsråd har brutit mot gällande regler och riktlinjer eller inte.
Herr talman! Många dåliga argument har jag hört här i kammaren, men frågan är om inte det vi nyss hörde tar priset. Det är fråga om två helt skilda saker. Visst skall vi granska statsrådens tjänsteutövning och vad som tidigare har skett när det gäller exporten till Indonesien! Men Rune Ångström har ju bara för några minuter sedan stått här och sagt att Indonesien för ett öppet krig. Då skall väl den svenska lagens första punkt gälla, nämligen att vi inte skall exportera vapen till stat som befinner sig i väpnad konflikt. Att vi sedan granskar det som redan harskett = Prot. 1986/87:29 det har vi ju gjort många gånger tidigare — är en helt annan sak. I dag gäller att 19 november 1986 det råder en väpnad konflikt, och om vi erkänner det skall väl vapenexporten. = md stoppas. Man kan inte sitta på två stolar samtidigt. Jag kan inte annat än tycka att centerns och folkpartiets ställningstagande i den här frågan är väldigt glidande. Hur kan ni med det ställningstagandet gå ut i landet och tala vitt och brett om att socialdemokraterna har brutit mot exportbestämmelserna — vilket de har gjort! — samtidigt som ni inte vill ställa upp bakom vår reservation och säga att vi skall sätta stopp för exporten just i det här konkreta fallet? Vi har ju nu ett konkret fall där vi verkligen kan peka på att man brutit mot bestämmelserna. Jag tycker att det som skett är väldigt avslöjande, efter den långa följetong vi haft om vapenexportaffärer och annat. Det är också ett dåligt försvar Rune Ångström presterar, alldeles särskilt i den senaste repliken.
Herr talman! Det må stå för Oswald Söderqvists egen räkning om han fördömer vår ståndpunkt. Vi vill avvakta en pågående polisutredning, en utredning av tullkriminalen och ett avgörande av ärendet i konstitutionsutskottet, som på juridiska grunder skall ta ställning till om vederbörande statsråd har handlat rätt eller fel.
Herr talman! Det förekommer en viss sammanblandning här. Efter vad jag vet är inte den exportaffär som avser Indonesien föremål för utredning av tullkriminalen eller polisen, utan de skall utreda bl.a. exportaffärer som rör Singapore. När det gäller Indonesien pågår ingen utredning, utan det är bara fråga om huruvida det är riktigt eller inte att sälja krigsmateriel till Indonesien, som befinner sig i öppet krig, vilket Rune Ångström själv har medgivit. Vi skall alltså inte blanda ihop dessa två saker. Det pågår ingen polisutredning om exporten till Indonesien, men ärendet skall behandlas av konstitutionsutskottet.